Herr talman! Det sista som Britta Bjelle sade är ganska anmärkningsvärt. I reservationerna om utvärdering av lagen om målsägandebiträde och om insatserna mot kvinnovåld kräver socialdemokraterna en utvärdering för att se vilka effekter de åtgärder som har vidtagits har haft och vad som behövs för att ytterligare flytta fram positionerna. Det är inte alls fråga om någon restriktiv eller negativ inställning när det gäller insatser för brottsoffer. Dessa reservationer har kommit till för att den nuvarande lagstiftningen och åtgärderna skall utvärderas så att vi kan se hur vi kan flytta fram positionerna. Britta Bjelle talar om en negativ underton. Det stämmer inte. Socialdemokraterna gav i mitten på 80-talet -- framför allt genom 1988 års brottsofferprogram -- signaler till kraftigt ökade insatser för att stärka brottsoffrens ställning. Därefter har en rad åtgärder vidtagits. Jag nämnde en del av dem i mitt anförande. Vi är också positiva till inrättandet av en brottsofferfond. Jag trodde att det framgick både av mitt anförande och av våra reservationer. Vi är kritiska mot det sätt på vilket man tar in pengar för att finansiera brottsofferfonden. Vi är kritiska till att man inrättar en brottsoffermyndighet med en generaldirektör och en ökad administration. Pengarna skulle i stället användas till nytta för brottsoffren. Vi kan ha olika synpunkter på kostnaderna för att driva in den brottsofferavgift som regeringen har föreslagit. Riksskatteverket säger att det kostar 17,2 miljoner. Om denna målgrupp skall bära sina kostnader fullt ut, vilket är rimligt, kostar det 17,2 miljoner för att få in 19 miljoner. Det kan inte vara en riktig samhällsekonomisk avvägning. Vi har lagt fram ett förslag till en annan finansering som innebär att man i första hand höjer bötesbeloppen. På det viset kan vi få in 40--50 miljoner. Då blir det en effekt som kan medverka till en finansering av brottsofferfonden utan att det påverkar budgetunderskottet och den statsfinansiella situationen. Jag tycker att Britta Bjelle, framför allt i den sista delen av anförandet, skjuter över målet. Det kan inte vara rimligt att en brottsofferfond inrättas till stora kostnader och med en ökad administration till följd när man kan bygga vidare på den nuvarande Brottsskadenämnden. Den åtnjuter ett stort anseende både hos brottsofferjourerna och hos enskilda sökanden av skadeersättning. Den kan man bygga vidare på till låga administrativa kostnader. Med vår avgift kan vi få in betydligt mer medel än vad regeringen har föreslagit, och vi slipper de dyra administrationskostnaderna.
Herr talman! Det är riktigt att en del av den lagstiftning som vi har talat om kom till under 1988. Men jag vill faktiskt hävda att det inte var socialdemokraternas förtjänst. Den opinionsbildning som hade ägt rum i riksdagen med hjälp av brottsofferfonder och kvinnojourer utmynnade så småningom i att ett antal lagstiftningsärenden kom till riksdagen. De första förslagen som kom till riksdagen hade många defekter, enligt mitt sätt att se. De har vi justerat genom åren. Alla de lagar som både Lars-Erik Lövdén och jag har nämnt i våra anföranden har förändrats flera gånger sedan 1988. Ingen av lagarna har funnits särskilt länge i den tappning de för närvarande har. Det är fel att redan nu tala om en utvärdering, innan de har funnits tillräckligt länge. Vi har i riksdagen i omgångar krävt att 1974 års kriminalvårdsreform skulle utvärderas. Det har vi gjort i motion efter motion, år efter år. Ingen av socialdemokraterna tyckte att det var rimligt. Reformen kom ändå till 1974. Först under den sista tiden av denna regeringsperiod har en sådan utvärdering kommit till stånd. Det är ganska säreget att tala om en ökad administration beträffande den här brottsoffermyndigheten. Brottskadenämnden har i dag 15--16 personer som handlägger ärenden. Dessa personer räcker inte till. Man har stora balanser av ärenden enligt brottsskadelagen. Det förslag som är framlagt innebär att ytterligare två personer enbart skall handlägga sådana ärenden. Dessutom skall två personer utgöra en expertmyndighet. Kostnaderna för detta torde stanna på någonstans kring 1,5 Man pratar om att detta är enormt stora förändringar och att det medför ökade administrativa kostnader. Brottsskadenämnden tyckte själv att man skulle bli en myndighet, eftersom man fungerar som en domstol. Då skulle man även få administrativa ärenden. Även om det inte blir någon förändring beövs det ett persontillskott. Det behöver finnas ca 20 personer. Det enda nya blir i så fall att man kallar det för en brottsoffermyndighet. Lars-Erik Lövdén säger att detta medför ökade administrationskostnader. Det vore intressant att veta hur många personer han anser att brottsofferfonden jämte Brottsskadenämnden behöver ha för att handlägga ärendena. Jag vill avsluta med att ta upp Riksskatteverket. Jag har redan talat om att Riksskatteverket har sagt att den faktiska kostnaden utgörs av 2,2 miljoner kronor.
Herr talman! Riksskatteverket har också sagt att det är rimligt att räkna på det sätt som man där gör. Där räknar man med att denna målgrupp fullt ut får bära sina kostnader för indrivningen. Det är Riksskatteverkets ståndpunkt. Den har man också deklarerat i sitt remissyttrande över detta förslag. Det här förslaget är mycket illa berett av regeringen. Det gäller särskilt frågan om inrättandet av en brottsoffermyndighet, som över huvud taget inte har blivit föremål för remissbehandling. Det kom till mycket hastigt och presenterades snabbt efter årsskiftet efter en kort utredningstid utan remissförfarande. Vi tycker att det är orimligt att inrätta en brottsoffermyndighet med en generaldirektör och 20 personer. Pengarna som då går till administrativa kostnader skulle kunna komma brottsoffren till del på ett betydligt bättre sätt om man bygger på nuvarande brottsskadenämnd. Ärendet är också mycket illa berett när det gäller de ekonomiska konsekvenserna. På några få rader i propositionen behandlar man de finansiella frågorna. Man går inte på djupet med kostnaderna för indrivning, administration och andra åtgärder. Vi har försökt beräkna dessa kostnader. Fondavgifterna ger 19 miljoner, och sänkt fångersättning ger ungefär 9 miljoner. Detta gör 28 miljoner i intäkter. Indrivningskostnaderna är 17,2 miljoner, administrationskostnaderna för den nya myndigheten är 2,8 miljoner, Rikspolisstyrelsen drar 0,6 miljoner och Riksåklagaren 1 miljon. Vad själva flyttningen från Stockholm kommer att kosta har vi inte kunnat beräkna. Det blir inte särskilt mycket över ur statsfinansiell synpunkt att satsa på brottsoffren. Vårt förslag har en annan uppläggning. Vi vill höja bötesbeloppen för att få in pengar så att vi kan göra denna satsning på brottsoffren med skattemedel. Det ger ungefär 40--50 miljoner i ökade insatser. Vi tycker att det är ett rimligare förslag, särskilt i det statsfinansiella läge som vi nu befinner oss i.
Herr talman! Det intressanta är att Lars-Erik Lövdéns resonemang inte håller om han överger Riksskatteverkets remissvar. Vi hade faktiskt en hearing i utskottet. Vid den hearingen tillstod Riksskatteverket att av verkets 3 miljoner ärenden utgör de ärenden som skulle komma från den här fonden ca 30 000. Bland dessa 30 miljoner ärenden är det fråga om en marginalkostnad att hantera 30 000 ärenden. Såväl enligt Riksskatteverket som enligt regeringen skulle det kosta 2,2 miljoner kronor. Socialdemokraterna hakar upp sig på en kostnad på 17,2 miljoner. Det är den kostnad som skulle uppstå om man startade från scratch. Om man inte har någon verksamhet i övrigt blir kostnaden säkert så stor. Så är emellertid inte fallet. Regeringen har inte menat att det här skall starta från scratch. Det här har lagts ut på en verksamhet som redan tidigare har 3 miljoner ärenden. Problemet är att socialdemokraterna inte vill erkänna att de gillar den pedagogiska tanken att den som gör sig skyldig till ett brott och som faktiskt döms för det brottet skall betala en avgift som skall gå till en brottsofferfond. Man vill att det skall vara skattemedel. Eftersom det blir ganska svårt att föra en sådan debatt, håller man sig till dessa 17,2 miljoner kronor för att visa att det här är ogörligt. Riksskatteverket menar att marginalkostnaden för verkets del, mot bakgrund av de enormt stora hanteringskostnaderna för andra ärenden, är begränsad. Detta faktum innebär att det här förslaget är bra ur pedagogisk synvinkel. Det sades att man inte har låtit organisationsfrågan gå ut på remiss. Jag har dristat mig till att se på hanteringen av andra organisationsfrågor. Organisationsfrågor brukar inte gå på remiss. Frågan om brottsofferfonden har varit ute på remiss. Det var detta som var det intressanta. Brottsskadenämndens hantering av ärenden förändras inte. Det är fortfarande samma typ av nämnd som kommer att dra upp de principiella riktlinjerna för skadereglering. Nämnden kommer också att behandla ärenden av svårare slag. I övrigt kommer frågorna att hanteras på samma sätt som i dag. I dag arbetar ca 16 personer. De behöver påbackning, eftersom de inte hinner med alla ärenden. Att säga att 20 personer skulle medföra en överadministrativ kostnad tycker jag faktiskt är litet väl magstarkt.
Herr talman! I mitt anförande glömde jag att yrka bifall till reservationerna nr 8 och 11, vilket jag härmed gör. I sitt anförande kommenterade Britta Bjelle vår reservation nr 6 om målsägandens insyn i förundersökningen. Ny demokrati delar inte utskottets uppfattning i den frågan. Vi anser att myndigheterna är alltför mycket inriktade på skuldfrågan. Vi vill att målsäganden skall ha samma rätt att bevaka sina enskilda intressen som den tilltalade har. Detta är skillnaden. Utskottsordföranden hade också kommentarer beträffande anonymiteten för målsäganden och vittnen. Vi har hänvisat till den utredning som Rikspolisstyrelsen har gjort om vittnesskydd -- en rapport från KRIPUT-gruppen. Däri kommenteras vad EG-domstolen har sagt. Det gäller två ärenden. Det finns ett ärende mot staten Österrike och ett mot Kostovski, mot Nederländerna. Man var kritisk mot att vittnena inte kom till huvudförhandlingen. Med utgångspunkt från den vittnesskyddsutredning som har gjorts, vill vi att man skall försöka finna vägar. Det får inte bli så, som jag sade i mitt anförande, att de poliser som anser att de måste skydda sig med gasmask vid ingripanden ute på fältet skall sitta med gasmask i rättegångssalen för att bevara sin anonymitet. Det är möjligen ett sätt. Då är man i huvudförhandling. Vittnen som sitter i rättssalen kanske skall bära mask för att behålla sin anonymitet. Den tilltalade och advokaten får då möjlighet att ställa frågor. Vi tycker att det är viktigt att denna fråga som är stor och allvarlig för vittnen och för polismän ute på fältet skall utredas så att rättvisan kan ha sin gång. Som det är nu vinner den andra sidan, dvs. de som skrämmer målsäganden, vittnen och poliser till tystnad. Det är otillfredsställande i dagens Sverige.
Herr talman! När det gäller anonymiteten för målsäganden och vittnen vill jag minnas att Våldskommissionen gjorde en utredning om hur vanligt det var att vittnen och målsäganden blev hotade och kände sig otrygga. Det visade sig att en och annan faktiskt kände sig illa till mods men att allvarliga incidenter var mycket sällsynta. Eftersom de var så sällsynta, ansåg inte Våldskommissionen att det fanns skäl att göra några större förändringar av de regler vi har i dag. Det är möjligt att vi går mot en utveckling där man kanske måste tänka till ännu en gång. Men som läget är i dag finns det i alla fall inte skäl att göra någon förändring. Beträffande målsägandens möjlighet till insyn i förundersökningen är det onekligen så att när ärendet är färdigutrett av polisen och åklagaren har fattat sitt beslut, har man möjlighet att vidta de åtgärder som man önskar för att t.ex. påkalla ytterligare vittnesförhör. Om man dessutom har en skadeståndstalan i målet och anmäler att åklagaren skall föra målsägandens talan, så blir man också part i målet. Därmed kan man begära kompletteringar m.m. De regler som finns i dag är ändock ganska vida. Det är sällan jag hör talas om att någon anser att deras rättsverkan har kommit i kläm på ett eller annat sätt därför att de inte har haft tillgång till det material som de har behövt.
Herr talman! Britta Bjelle säger att det är möjligt att det nu är annorlunda än när Våldskommissionen utredde frågan för ett antal år sedan. Jag har för mig att det var i början av 90-talet. Det är faktiskt möjligt att verkligheten har förändrats. Det har den. Därför anser vi att det är nödvändigt att man ser över frågan igen. Britta Bjelle känner också till det här, eftersom hon har deltagit i olika sammankomster med Rikspolisstyrelsen. Senast i den gångna veckohelgen drog man upp det här problemet. Det är alltså möjligt. Det är faktiskt så att verkligheten har förändrats sedan Våldskommissionen gjorde sitt konstaterande. Att så är fallet möts vi dagligen av i detta land.
Herr talman! Jag vet inte om jag sade fel eller om Karl Gustaf Sjödin hörde fel. Vad jag menade var i alla fall att det är möjligt att man framöver kommer att ha en annan syn på detta. Jag tror inte att vi är där i dag, utan jag anser att de regler som finns i dag är till fyllest.

Herr talman! Jag har i min motion, med anledning av den proposition som vi nu behandlar, framhållit att jag är positiv till en brottsofferfond. Men jag tycker, liksom en rad remissinstanser, att den skall administreras av Brottsskadefonden. Därmed går jag emot förslaget att en ny myndighet, brottsoffermyndigheten, inrättas. Det finns flera skäl för mitt ställningstagande. Jag anser att om en borgerlig regering, som enligt regeringsförklaringen bl.a. vill minska statlig administration och byråkrati och sänka statens utgifter, skall inrätta en ny myndighet så måste det föreligga mycket starka skäl härför. Sådana skäl anser jag inte finns. Dessutom anser jag att det är alldeles fel tidpunkt att göra det nu. Vi vet alla -- inte minst av kompletteringspropositionen -- att vi måste göra ytterligare mycket kraftiga nedskärningar i statens utgifter. Lyckas vi inte härmed kan vår statsskuld, när vi i slutet av 90-talet går in i nästa lågkonjunktur, ha ökat till gigantiska 2 000 miljarder kronor, eller ca 250 000 per invånare i landet. Då har vi fortsatt att konsumera på kommande generationers bekostnad, och vi är i ekonomiskt avseende närmast att betecknas som en s.k. bananrepublik. I propositionen redovisas kostnaden för den nya myndigheten till några miljoner, som skall tas fram genom omdisponeringar av medel inom Justitiedepartementets ram. Men departementet har inget att disponera om. Vi har i en tid med ökande brottsutveckling och minskande uppklarandegrad för nästa år tvingats att skära ned polisverksamheten med över 500 miljoner kronor. En ny myndighet kommer enligt min uppfattning att kosta statsverket betydligt mer, därför att den på ett menligt sätt kommer att påverka arbetet för brottsoffren. Detta arbete har byggts upp från gräsrotsnivå på ideell basis av engagerade människor, som av kärlek till sina medmänniskor har ställt sig i spetsen för kvinnojourer, brottsofferjourer och andra organisationer. De har i viss omfattning fått hjälp av kommuner, landsting, polis och åklagarmyndigheter, bl.a. med lokaliteter, men verksamheten bygger på oavlönat arbete. För att vi skall kunna behålla ett mänskligt samhälle kommer vi i framtiden att vara än mer beroende av ideella insatser. Det är varken önskvärt eller möjligt att genom en offentlig sektor tillgodose allt mänskligt behov i olika krissituationer. Att under sådana förutsättningar ovanifrån applicera en ny myndighet med en generaldirektör som symbolfigur kommer att få en negativ effekt på intresset för fortsatt ideell verksamhet. Denna kommer enligt min uppfattning att i stor omfattning få ersättas med avlönat arbete av psykologer och psykoterapeuter. Jag läste, herr talman, rapporten om den nya brottsoffermyndigheten och påståendet på s. 36 i denna: ''Generaldirektören kan också ha en statusbetydelse för organisationen och verksamheten som inte skall förringas''. Då gick mina tankar till en företeelse som har samband med de då aktuella olympiska spelen. Det gäller det stora missnöje som de aktiva idrottsmännen brukar uttrycka när IOK:s president eller andra s.k. pampar försöker ta åt sig äran av de idrottsliga prestationerna. Dessa är, som alla vet, inte resultat av beslut på hög nivå utan en frukt av målmedvetet, uppoffrande träningsarbete på gräsrotsnivå. Låt mig härefter, herr talman, få övergå till att kommentera det beredningsarbete som har föregått denna proposition. På departementet har man tagit fram två promemorior, Brottsoffer i blickpunkten och Brottsofferfond, i vilka det föreslås att en brottsofferfond bör inrättas. När det gäller administrationen av denna slås det fast: ''Verksamheten bör i första hand knytas till någon befintlig organisation för att de organisatoriska och administrativa kostnaderna skall hållas nere''. I linje med detta synsätt och andra praktiska överväganden föreslås att fonden skall administreras av Brottsskadenämnden. Promemoriorna blev föremål för remissförfarande. Jag har läst svaren och har härifrån noterat att det inte förekom några invändningar mot nämnda förslag. Brottsskadenämnden framhåller i sitt remissvar att nämnden behöver ytterligare två medarbetare för att administrera brottsofferfonden. Det kom därför mycket överraskande när regeringen efter remissförfarandet i slutet av förra året förordnade justitieutskottets ordförande att snabbutreda Brottsskadenämndens organisation och ta fram förslag till organisation av en ny myndighet med ett övergripande ansvar för brottsofferfrågor. Utredningsrapporten har sedan -- utan remissförfarande - tre veckor efter det att den presenterades lett fram till ett regeringsförslag om en ny myndighet, som skall inrymma Brottsskadenämndens verksamhet och utlokaliseras från Stockholm. Brottsskadenämndens personal uppgår i dag till 15; den utökade myndigheten skall ha 20 årsanställda. Bara detta förfaringssätt i sig innebär att allmänheten kan undra hur det står till med arbetsplaneringen på Justitiedepartementet. När sedan ryktet sprider sig från departementet att den nye generaldirektören redan är utsedd, när personalen på Brottsskadenämnden skriver protestbrev till konstitutionsutskottets och justitieutskottets ledamöter och när massmedia börjar att intressera sig för de egendomliga sammanträffandena, då måste vi vara medvetna om politikerföraktet ökar. Jag anar statssekreteraren på Justitiedepartementet bakom uppläggningen, ty det påminner om en tidigare fråga som jag har erfarenhet av. Jag var under cirka tre år ledamot av Domstolsverkets styrelse. Domstolsverket är som bekant en servicemyndighet inom domstolsväsendet som främst har till uppgift att effektivisera administrationen och se till att domarna i största möjliga utsträckning får ägna sig åt dömande verksamhet. I en promemoria från Justitiedepartementet föreslog man att Domstolsverket skulle avskaffas. Promemorian gick ut på remiss, och över 90 % av remissvaren var kritiska; domstolarna önskade ha kvar Domstolsverket. Då kom från departementet ett förslag om att byta ut den allsidigt tillsatta styrelsen i Domstolsverket -- där bl.a. kanslipersonalen, i huvudsak kvinnor, som utgör ca 70 % av personalen inom domstolsväsendet, var representerad -- mot en styrelse som endast skulle bestå av höga domare. Domstolsverkets styrelse fick yttra sig över förslaget, och jag skrev bl.a. att det kunde liknas vid att samla landets ledande hjärnkirurger till en styrelse och låta denna administrera hela den svenska sjukvården. En sådan styrelse skulle förmodligen kunna lika litet om kostnadseffektiv administration av stora organisationer som en styrelse bestående av höga domare. Det finns, herr talman, en bred samsyn i vårt land om att vi skall slå vakt om en hög rättssäkerhet. Det präglar arbetet i våra domstolar, där såväl åklagare som domare skall se till att alla omständigheter blir allsidigt belysta. Fortfarande utgör Olaus Petri domarregler högsta norm, och man behöver bara läsa domareden i 4 kap. 11 § rättegångsbalken för att få klart för sig vilken betydelse vi tillmäter en hög rättssäkerhet. Eftersom Justitiedepartementet är den myndighet som har det högsta ansvaret för utvecklingen på rättsområdet och skall utgöra garanten för att vårt land förblir en rättsstat har man anledning att ställa höga krav på departementsarbetet. Då kan vi, enligt min uppfattning, inte acceptera att man -- som i detta fall -- på Justitiedepartementet upprättar promemorier, som man låter remissbehandla och får ett brett stöd för, för att sedan i hast ta fram ett helt nytt förslag, som man utan remissförfarande låter bli föremål för en proposition. Eller som det var i fallet med Domstolsverket; när remissinstanserna går emot ett förslag från departementet, försöker man genomföra en variant av förslaget utan remissförfarande. Jag vill gärna ställa den frågan till Britta Bjelle, som utskottsmajoritetens företrädare, om hon tycker att det är bra arbetsmetoder. Avslutningsvis, herr talman, vi har en myndighet, Brottsskadenämnden, som alla är eniga om att den åtnjuter ett mycket högt förtroende. Det framgår bl.a. av justitieutskottets betänkande. Eftersom Brottsskadenämndens avgörande inte går att överklaga är det nödvändigt att detta höga förtroende bibehålls. För sin verksamhet behöver nämnden få vara kvar här i Stockholm, där samarbetande myndigheter och experter på de stora försäkringsbolagen finns. Vi bör låta denna myndighet administrera brottsofferfonden, ty den har den seriösa men ödmjuka profil som behövs för att intresset för ideellt arbete för brottsoffren skall fortsätta att öka. Jag tycker, herr talman, att det är otillständigt att genom utlokalisering ta jobben från Brottsskadenämndens mycket kompetenta personal att låta den bli offer för ett lika hastigt påkommit som ogenomtänkt förslag från Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3.

Herr talman! I en motion som behandlas i detta betänkande har jag yrkat på en utredning av problemet med hotade vitten och hotade målsäganden. Jag vill också i en sådan utredning ha förslag på vad man bör göra åt detta problem. Utskottet hänvisar nu till Våldskommissionen, som ganska nyligen -- säger man -- kartlagt problemet. Nyligen är i detta fall år 1990. Våldskommissionen menade då att det inte var så vanligt med fysiskt hot mot vittnen och målsäganden. Nu säger visserligen utskottet också att det under senare år förekommit oroande incidenter och utgår från att regeringen noga följer utvecklingen. Jag vill bara här i kväll säga, herr talman, att jag tyvärr tror att både regering och riksdag får återkomma i denna fråga. Dessa hot blir trots allt vanligare. De är ett hot mot själva rättssamhället, och de får inte accepteras.

Herr talman! Jag har begärt tid för ett extra anförande för att något förklara bakgrunden till var vi i Ny demokrati står i dessa frågor. Ett parti som sade: Straffa brottslingarna och skydda brottsoffren, inte tvärtom, var bl.a. ett av de skäl som gjorde att jag engagerade mig i politiken. Med min bakgrund som polis under 23 år har jag kommit i kontakt med många brottsoffer som drabbats. Det fick mig att engagera mig. En brottsofferfond och detta att hjälpa brottsoffren har därför varit en central fråga i Ny demokratis kriminalpolitik när det gäller brottsbekämpning. Ny demokrati föreslog t.o.m. en annan verksamhet med en eller flera brottsofferombudsmän, ett slags myndighet -- hör och häpna. Ny demokrati är ju emot myndigheter. Men trots allt är det oerhört centralt för Ny demokrati att stödja brottsoffren. Denna fråga har förekommit i Ny demokratis partimotion. Lars-Erik Lövdén och Bengt Rosén säger att man är nöjd med brottsofferfondens arbete. Jag skall inte kritisera det. Men trots allt har jag med min bakgrund fått tillfälle att prata med många. Tillsammans med den som är förbundssekreterare i BOJ, Brottsofferjourernas Riksförbund, gick jag kvarterspoliskurs år 1982. Och jag känner flera av dem som är med i BOJ ganska väl. Jag har pratat med dem för att få reda på vad de tycker. De vill faktiskt att brottsofferfrågorna lyfts fram, något som inte Brottsskadenämnden gjort. an har dock skött utredningarna. Vi var på en utfrågning om brottsoffermyndigheten och utlokaliseringen. Holger Romander, som har varit med och haft synpunkter på utredningen -- som har varit en enmansutredning -- hade då endast synpunkter på utlokaliseringen. Det kan jag förstå. Men riksdagen fattade i fjol beslut om att nya myndigheter och liknande verksamhet skall utlokaliseras om inte starka skäl talar emot. Jag frågade Per Svensson, förbundssekreterare på Stockholm, ansåg att det spelade någon roll om brottsoffermyndigheten utlokaliserades från Stockholm. Han svarade att det var av underordnad betydelse. Det hade ingen betydelse för BOJ:s verksamhet. Man måste ju prata med dem som kanske närmast kommer i kontakt med denna nya myndighet. Jag har talat med andra kolleger. De säger att de anser att brottsofferfrågan kommit i skymundan och att den måste lyftas fram. Jag har pratat med dem som jobbar ute på fältet med dessa frågor. Det finns säkert de som har andra uppfattningar. Men jag grundar mitt ställningstagande på deras uppfattning, nämligen att denna myndighet är nödvändig för att lyfta fram dessa frågor. Det är ju nämligen så, att en brottsling som för en månad hamnar i fängelse skall enligt kriminalvårdslagen behandlas med aktning för sitt människovärde. Brottsoffermyndigheten kanske agerar för en aktning för brottsoffren, och det behövs i dagens läge.

Herr talman! Karl Gustaf Sjödin anser inte att intrycket från Brottsskadenämndens verksamhet är odelat positivt. Han har hört kritik från folk som är verksamma i brottsofferjourer och kvinnojourer. Det är möjligt. Brottsskadenämnden har ju inte haft till huvuduppgift att ge dessa organisationer service utan att döma ut ersättningar till brottsoffer. Om man fick ta hand om administrationen av den nya brottsofferfonden skulle man ha möjlighet att klara detta på ett helt annat sätt. För detta ändamål har Brottsskadenämnden begärt ytterligare två medarbetare. När det gäller utlokaliseringen kan det från regionalpolitisk synpunkt inte ha någon stor betydelse om en myndighet med 20 personer utlokaliseras. Men denna myndighet som innehåller den främsta expertisen inom domstolsväsendet vad gäller skadeståndsjuridiken behövs här i Stockholm för ett nära samarbete med dem på BRÅ, med dem på Socialstyrelsen och med juristerna på de stora försäkringsbolagen, vilka också är mycket duktiga på skadeståndsjuridik. Precis som jag tidigare framhöll, är det otillständigt att bara ta jobben från dem som nu utgjort personal i Brottsskadenämnden därför att man plötsligt kommit på att denna fråga skulle vara en stor regionalpolitisk sådan.
Herr talman! Det är inte särskilt märkligt att Ny demokrati även i det här ärendet säger en sak och gör en annan. Det är mycket vanligt när det gäller Ny demokratis sätt att hantera de politiska frågorna. Ny demokrati är mot ökad administration och mot nya myndigheter. Man vill skrota ett antal myndigheter. Det står i Ny demokratis program. Men nu går man med på inrättandet av en ny myndighet, på att utöka administrationen, på att dra på samhället och staten större kostnader för administration, som i det här fallet inte kommer brottsoffren till del. Det finns en brottsskadenämnd i dag, som åtnjuter ett mycket stort förtroende bland rättsvårdande myndigheter och hos brottsofferjourerna. Brottsskadenämnden har emellertid inte haft i uppdrag att syssla primärt med att stödja och hjälpa brottsofferjourer, utan med att hantera skadeärenden. Det är fullt möjligt -- det visade den ursprungliga promemorian i Justitiedepartementet om inrättandet av en brottsofferfond -- att bygga på den nuvarande Brottsskadenämnden. Det är möjligt att ge den en viss personalförstärkning -- Bengt Rosén har nämnt två handläggare -- för att den skall kunna ta sig an de utökade arbetsuppgifterna med att hantera brottsofferfonden och ge stöd till brottsofferjourer, kvinnojourer, lokala projekt och forskningsprojekt. Det är fullt möjligt att göra det, utan att gå en omväg och inrätta en ny myndighet på 20 personer med en generaldirektör i spetsen. Det är för övrigt en egenartad myndighet, med en generaldirektör för 20 anställda. Som vanligt pratar alltså Ny demokrati om en sak och gör en annan.
Herr talman! Jag får rikta min replik till Lars-Erik Lövdén. Det finns ju ingen regel utan undantag. Om Lars-Erik Lövdén hade tittat i våra partimotioner under hela den här mandatperioden skulle han ha sett att vi har föreslagit en utredning om en verksamhet med en eller flera brottsofferombudsmän. Vi har föreslagit en organisation med ett slags myndighetsfunktion. Vi anser nämligen att det är så oerhört viktigt att få en balans mellan brottsoffren och dem som åsamkar brotten. Det här är inget nytänkande, ingenting som vi kommer med helt plötsligt. Jag antar att regeringen har sett det när man har tillskapat den här myndigheten. Jag sade i mitt anförande att vi inte får precis som vi vill, men att det är åt rätt håll. Det man säger ute i landet beträffande den här myndigheten är att man vill ha ett nytänkande. Det är möjligt att den här verksamheten skulle kunna fungera inom Brottsskadenämnden, men folks uppfattning är att det behövs ett nytänkande. Därför välkomnar man den här myndigheten, trots allt. Det skulle ha varit att ändra ståndpunkt om vi hade gått ifrån det som vi har drivit väldigt hårt sedan vi kom in på den politiska banan, dvs. att vi vill ha en verksamhet med en eller flera brottsofferombudsmän. Vi är medvetna om att det också skulle ha blivit en liten myndighet. Men det finns ingen regel utan undantag. Vi har fört en konsekvent politik när det gäller just brottsoffren.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén gör sig lustig över att en myndighet inrättas som skall ha en chef. Han tycker att det är särskilt intressant att nämna att det möjligen skulle vara en generaldirektör. I februari 1992 tillsatte regeringen en utredning, och dess uppgift var att se över förvaltningsmyndigheternas ledningsfunktion. Denna utredning levererade ett betänkande i juni 1993 som hette Effektivare ledning i statliga myndigheter. Hela det betänkandet går ut på att man framöver skall åstadkomma en styrning som gör att chefen för en myndighet blir ansvarig för verksamheten och där det faktiskt är enklare att utkräva ansvar i den händelse regeringen skulle vara missnöjd. Jag kan nämna några myndigheter som har beslutats under den här våren. Det är Granskningsnämnden är en ny myndighet, som är liten. Radio och TV-verket har ungefär 15 anställda. Alla dessa myndigheter leds på ensidigt sätt.
Herr talman! Det sistnämnda gör mig inte mera lugn. Det är klart att det finns ett förslag och en inriktning från regeringens sida om att ombilda alla nuvarande myndigheter till s.k. enrådighetsverk. Nästa steg från den nuvarande justitieministern och hennes statssekreterare blir förmodligen att också göra om Brottsförebyggande rådet till ett enrådighetsverk och att avskaffa den nuvarande styrelsen. Det skulle inte förvåna mig om det blir nästa steg i deras åtgärder på det rättspolitiska området. Jag tror inte att det är särskilt bra. Det är inte bra att hantera frågorna om brottsbekämpningen på det sättet. Jag tror inte heller att det är bra när det gäller den här typen av verksamhet -- i Brottsskadenämnden eller i den kommande brottsoffermyndigheten, som man vill driva igenom -- att ha ett enrådighetsverk, som sväljer administration och som blir en byråkratisk hybrid. Den nuvarande Brottsskadenämndens verksamhet har bedrivits på ett mycket positivt sätt. Med en mycket liten personalutökning kan den också ta hand om de uppgifter som tillkommer genom inrättandet av brottsofferfonden. Det är en rimligare väg att gå än den väg som Britta Bjelle och regeringen här beträder.

Herr talman! Eftersom Britta Bjelle inte har velat gå in i ett replikskifte med mig, har jag begärt att få tid för ytterligare ett anförande. Jag skall försöka fatta mig kort. Det är intressant att Britta Bjelle för in rollen som generaldirektör i den nya brottsoffermyndigheten. För ett halvår sedan ledde hon den borgerliga grupp som ville avskaffa generaldirektören för Nu lyckades man inte i det avseendet, men där passade det uppenbarligen inte med en generaldirektör. Herr talman! När det inom mitt parti stod klart att jag önskade väcka en motion som gick emot inrättandet av en särskild brottsoffermyndighet, bad man mig inom partiet att tänka över frågan, om det jag hade att komma med verkligen var värt en offentlig debatt. Det hävdades att det ju i alla tider har företagits taktiska dispositioner inom departementen och att det hör till att det manipuleras. Det var inte bättre på Socialdemokraternas tid, framhölls det, snarare sämre -- flera justitieministrar fick avgå. Men jag har inte, herr talman, kommit ifrån ett behov av att reagera mot de här taktiska dispositionerna, som undergräver förtroendet för politiken och för politiker. Jag tror att det är nödvändigt, om vi skall få ordning på de här problemen, att vi inte bara låter det stanna vid politisk retorik över blockgränserna. Vi behöver också öppet diskutera förhållandena inom blocken och inom partierna. Jag tycker för övrigt att My Persson hade en mycket bra artikel i Svenska Dagbladet i dag, om just rätten för en riksdagsledamot att ha en egen uppfattning. Jag nämnde några exempel på konstig handläggning inom departementet, och Britta Bjelle vet att det finns flera sådana exempel. Förra året tillsattes förre justitieministern Håkan Winberg att utreda polisens organisation. Han presenterade sin utredning. Gun Hellsvik förklarade här i kammaren att hon efter en snabbremiss avsåg att inom kort lägga fram en proposition med Winbergs förslag som utgångspunkt. Britta Bjelle förklarade inför vår riksdagsgrupp att Winbergs förslag var mycket genomtänkta och att vårt parti borde ställa sig bakom uppläggningen. Men då uppstod det en kraftig opinion mot att hantera en så stor organisationsfråga på ett så lättvindigt sätt. Det var slutligen moderaterna Gösta Bohman och Jerry Martingers rakryggade hållning som fick departementet att backa och låta en allsidigt tillsatt utredning få ta hand om frågan. Det skulle vara intressant att få Britta Bjelles kommentar till denna omsvängning.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande 28 för innevarande riksmöte som vi nu skall behandla har utskottet berett en proposition från regeringen med innebörden att man på försök skall genomföra intensivövervakning med elektroniska hjälpmedel. Frågan om elektronisk övervakning i samband med kriminalvård har diskuterats av och till under ett antal år. På våren 1992 fick den då tillsatta Straffsystemkommittén i uppdrag att utreda frågan om intensivövervakning, att studera erfarenheter av vad man har gjort i bl.a. USA och att komma fram till om det skulle vara möjligt att i svensk kriminalvård använda intensivövervakning. Syftet med att pröva detta var tvåfaldigt. Dels ville man undvika de skadliga effekter av fängelsestraffen som obestridligen fångarna drabbas av genom att vistas i fängelse. Man såg också en möjlighet till besparing, med hänsyn till det statsfinansiella läget. Man såg också till den ökade användningen av fängelsestraff, som har medfört att budgeten för kriminalvården har vuxit under senare år trots det ansträngda statsfinansiella läget. Förutsättningen för att man skall få delta i försöksverksamheten, som också är geografiskt begränsad, är att man inte har dömts till ett längre fängelsestraff än två månader, att man frivilligt ställer upp på det hela, att man har bostad och att man disponerar över en telefon. Jag kan också tillägga att man dessutom skall kunna betala för sig, i alla fall i huvudläget. Straffsystemkommittén har den här frågan under beredning, men mitt under beredningen meddelade plötsligt regeringen att den avsåg att föreslå försöksverksamhet med elektronisk övervakning. Det var alltså ingenting som den av regeringen tillsatta utredningen informerades om eller diskuterade. Det beslöts av regeringen att man skulle lägga fram förslaget som nu har nått riksdagens bord. Erfarenheterna i USA har studerats av företrädare för en del partier. Vi andra har haft möjlighet att ta del av rapporterna från bl.a. studieresor som har gjorts i USA med anledning av den här frågan. De rapporterna och andra överväganden har inte lett fram till att Socialdemokraterna finner anledning att avstyrka förslaget om elektronisk övervakning. I vår motion med anledning av propositionen har vi tagit upp och pekat på det angelägna i att finna alternativa påföljder till det skadliga fängelsestraffet. Vi delar i princip regeringens uppfattning, även om regeringen gör en rad straffskärpningar som faktiskt leder till längre vistelser i fängelse och till att ett ökat antal människor döms till fängelsestraff. Vi vill att Straffsystemkommittén skall fortsätta att utreda vilka möjligheter som finns till alternativa påföljder och påföljder, som inte bara kommer före ett fängelsestraff utan som verkligen ersätter vistelsen i fängelse. Uppläggningen av intensivövervakningen är gjord på ett sådant sätt att den skall vara ett alternativ till fängelse. I motionen har vi också pekat på att vi ser stora möjligheter att använda elektronisk övervakning i ett s.k. back-door-system, som innebär att man kan förkorta fängelsevistelsen och låta en fängelsedömd avtjäna en del av sitt fängelsestraff i form av elektronisk övervakning. Vi har opponerat oss mot avgifterna som nämns i regeringens förslag. Vi anser att de är för höga. Vi motsätter oss i och för sig inte att även den som får verkställa sitt fängelsestraff i form av intensivövervakning skall delta i finansieringen av brottsofferfonden, men vi anser att den avgift som nu gäller, 50 kr per dag, vilket alltså kan innebära 15 000 kr för en månads fängelse och dubbelt upp för två månader, är en för hög avgift. Den ger försöksverksamheten en felaktig inriktning. I linje med vad som nu uppenbarligen kommer att gälla beträffande de fängelsedömdas deltagande i finansieringen av brottsofferfonden, anser vi att avgiften borde sättas någonstans mellan 100 och Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till den reservation som är fogad till betänkandet beträffande mom. 2.

Herr talman! Under många år diskuterades här i kammaren samhällstjänst som en påföljd. Det var innan den infördes, först som försöksverksamhet och sedan som en påföljd som används över hela landet. Jag är väl medveten om att även vårt parti under ett antal år var emot införande av samhällstjänst. I det fallet kan jag bara säga till mitt försvar att det var före min tid i riksdagen. I dag tänker jag inte hålla något långt anförande om fängelsestraffets negativa sidor, utan bara konstatera att det är en ganska allmän uppfattning att fängelsestraffet är den dyraste och sämsta påföljden. Vi är därför positiva till den försöksverksamhet med elektronisk övervakning som nu skall inledas. Att det först blir en försöksverksamhet är mer viktigt nu än när samhällstjänsten infördes, eftersom det finns fler frågetecken och osäkerhetsfaktorer med den här formen än vad som fanns med samhällstjänst. I den motion som vi skrev till propositionen har vi ansett att de dömda inte skall betala någon avgift under verkställighetstiden under försöksverksamheten. Det har två orsaker. Dels skall inte elektronisk övervakning bara används av dem som har ett arbete och en inkomst, dels är det en försöksverksamhet. Om försöksverksamheten utfaller på ett sätt som gör det möjligt att permanenta den som påföljd, kan man även få svar på frågor om hur realistiskt det är med en avgift, om avgiftens storlek och om den skall sättas i relation till en inkomst. Med propositionens och utskottets förslag blir avgiften densamma, även om det skulle skilja med Jag tycker att det fanns andra viktiga frågor att ha med redan under försöksverksamheten. Det gäller tankar och förslag om hur man skall kontrollera andra berusningsmedel än alkohol. Jag tänker då på olika sorters droger och även på den betydelse som stora avstånd kan ha. I exempelvis Luleå verksamhetsområde, som är ett av de områden där den här försöksverksamheten skall bedrivas, kan avståndet mellan den dömdes hem, arbetsplatsen och frivårdsmyndigheten vara ganska stort. Herr talman! Jag yrkar inte bifall till min motion, eftersom vi hade funderingar kring och synpunkter på den avgift som nämns där. I stället yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet. Inte heller konstruktionen på den avgift som det talas om i Socialdemokraternas reservation tycker jag verkar vara särskilt bra.

Herr talman! Fängelsestraffet har under lång tid stått i centrum för den kriminalpolitiska debatten i Sverige. Det finns de som anser att fängelse utdöms i alltför stor omfattning och att denna påföljd mer eller mindre borde utmönstras ur påföljdssystemet och ersättas med någon form av behandling i frihet. Men det finns också de som menar att påföljden fängelse borde användas i större utsträckning än som sker i dag. En uppfattning som de flesta torde kunna ansluta sig till är att det under alla omständigheter är angeläget att finna fler alternativ till fängelse. Kriminalvården har under årens lopp varit föremål för ett stort antal experiment. I många fall har det bakomliggande motivet varit just att finna nya påföljdsformer, inte minst som alternativ till fängelse. Problemet har emellertid varit att sådana alternativ ofta har visat sig få motsatt effekt jämfört med den som varit avsedd med fängelsestraffet. I stället för att upprätthålla respekten för lag och ordning och skydda medborgarna från brott genom att hålla brottslingarna borta från samhället har exempelvis påföljden skyddstillsyn under många år lett till att tilltron till rättssystemet urholkats genom att de som döms till denna påföljd ostört kunnat fortsätta sin brottsliga verksamhet ute i samhället. Det har varit svårt att finna alternativ som på samma gång som de utgör en mänskligare behandling av den dömde också innebär ett effektivt straff genom inskränkning av friheten. Den elektroniska övervakningstekniken har emellertid i hög grad ökat möjligheterna att finna ett bärkraftigt alternativ till fängelse. De erfarenheter som gjorts i Förenta staterna visar att tekniken gör det praktiskt möjligt att ordna en effektiv kontroll av att den dömde uppehåller sig på den plats han anvisats, t.ex. i bostaden eller på arbetet. Den elektroniska övervakningen gör det följaktligen möjligt att uppnå en påtaglig frihetsinskränkning utan att den dömde behöver tas in i anstalt. Genom den elektroniska kontrollen kan man få en övervakning som är så intensiv att den företer betydligt större likheter med fängelse än med den nuvarande skyddstillsynspåföljden. På det sättet kan kravet på en straffrättslig reaktion i ordets egentliga mening tillgodoses, samtidigt som de goda effekterna av kriminalvård i frihet utnyttjas. Eftersom utskottet är enigt om att införa en försöksverksamhet med intensivövervakning innefattande elektronisk kontroll avser jag inte att här närmare gå in på själva huvudfrågan i den proposition som vi nu behandlar. Jag vill bara kort kommentera de yrkanden som framförs i de motioner som väckts i anledning av propositionen. Det har bl.a. yrkats att alternativa påföljder skall utvecklas med särskild inriktning på alternativ till fängelse och att Straffsystemkommittén skall ges tilläggsdirektiv med denna inriktning. Jag vill då bara säga att de här frågorna redan ingår i På s. 9 i kommitténs direktiv står bl.a. följande: ''Utgångspunkten bör vara att begränsa användningen av fängelsestraff till sådana fall där detta framstår som särskilt påkallat.'' På s. 16 står vidare att ''det är angeläget att söka utveckla alternativ som på ett bättre sätt främjar förutsättningarna för att dömda inte skall återfalla i brott och även i övrigt förmås att anpassa sig i samhället''. Den som deltar i försöksverksamheten med elektronisk övervakning kommer att kunna avtjäna sitt fängelsestraff utan att detta i princip påverkar hans möjligheter att erhålla inkomst under avtjänandetiden. Många anställda kommer under verkställigheten att fortsätta att arbeta och få sin lön på vanligt sätt till skillnad från dem som avtjänar sitt straff i anstalt. I motionerna yrkas avslag på propositionens förslag om en särskild avgift på 50 kr per dag för den som deltar i försöksverksamheten. Göran Magnusson och Berith Eriksson har här också talat emot propositionen i detta avseende. Herr talman! Jag tycker inte att det finns någon anledning att på den här punkten frångå propositionen, i synnerhet som vi alla är överens om huvuddragen i förslaget och det, som sagt, handlar om en försöksverksamhet som man dessutom deltar frivilligt i. Det framgår klart och tydligt av propositionen att den dömde skall betala avgiften enbart om det är motiverat med hänsyn till hans möjligheter att erhålla inkomst. I de fall där det föreligger tveksamhet rörande den dömdes ekonomiska förutsättningar att betala skall avgift inte tas ut. På s. 20 i propositionen understryks att ingen skall tvingas att avstå från att delta i försöksverksamheten av ekonomiska skäl.
Herr talman! Jag vill ta upp två saker i den här repliken. Det gäller dels frågan om skyddstillsynen, dels frågan om avgifterna. Jerry Martinger talade inledningsvis om skyddstillsynen och kritiserade den som påföljd, därför att den har för litet innehåll och för liten verkan. Det kan väl ligga en del i det resonemanget. Men å andra sidan har jag svårt att förstå vilket samband det har med den här frågan. Här är ju inte avsikten att det skall bli en allmän straffskärpning genom att den som skall dömas till skyddstillsyn skall få elektronisk övervakning. Det är ju i stället den som faktiskt skall dömas till fängelse som skall kunna verkställa fängelsestraffet i form av elektronisk övervakning. Eller är det Jerry Martingers och regeringens uppfattning att det skall ske en ''net widening'' här, så att det blir en straffskärpning? Skyddstillsynen, som är kriminalvård i frihet, skall alltså ges ett sådant innehåll att den blir lika kännbar som fängelsestraffet. Men det är i varje fall inte det som står i propositionen, och det är heller inte så vi socialdemokrater ser på den elektroniska övervakningen. Den skall alltså vara till för att det skall kunna undvikas att ett ådömt fängelsestraff verkställs i fängelse. Det är det som är själva poängen här. Det skyddstillsynsresonemang som Jerry Martinger förde har kanske mer att göra med att vi närmar oss valrörelsen -- det gäller väl att återkalla en del ställningar från 1991 års valrörelse för Moderaterna. Herr talman! Om avgifterna kan man naturligtvis ha olika meningar. Vi socialdemokrater anser att det är rimligt att den som döms till fängelse och verkställer straffet i form av intensivövervakning deltar i finansieringen av brottsofferfonden på det sätt som andra dömda skall göra. Men vi tycker att den avgift som föreslås i propositionen och som majoriteten vill ha är för hög och att den kan leda till att folk måste avstå från att delta i den här försöksverksamheten. Jerry Martinger säger, och det är bra att det understryks, att ingen skall behöva avstå från att verkställa sitt fängelsestraff i form av intensivövervakning på grund av kostnaden. Frågan är alltså om inte försöksverksamheten hade gett ett bättre och mer rättvisande resultat om man hade sluppit hanteringen med avgiften och i stället valt att avvika från propositionen på sådant sätt som Socialdemokraterna har föreslagit.
Herr talman! Som Jerry Martinger sade är inte frågan om en avgift det viktigaste under den tvååriga försöksperioden. Det är dessutom enbart de som har en inkomst som skall betala. Men om man har en inkomst skall avgiften vara 50 kr per dag, står det. Med de mycket olika nivåer på inkomst som kan förekomma för de dömda måste det upplevas som ganska orättvist. För en del kan avgiften bli mycket kännbar, medan det för andra, som kanske har en hög inkomst, över huvud taget inte märks så mycket med en avgift på 50 kr. Detta är inte heller någon fråga som gör att jag yrkar bifall till motionen. Jag har heller inte yrkat bifall till reservationen. Jag tycker att man hade kunnat vänta med frågan om avgiften och fått fram en mer realistisk avgift, som i så fall hade stått i relation till den dömdes inkomster.
Herr talman! Med mitt exempel om skyddstillsyn ville jag bara visa att det har gjorts en mängd misslyckade experiment på kriminalvårdens område, och att man hittills före förslaget om elektronisk övervakning ännu inte lyckats hitta någon effektiv påföljdsform mellan fängelse och vistelse på fri fot. För att ytterligare förtydliga det som gäller avgiften kan jag läsa upp det som står på s. 20 i propositionen: ''Enligt regeringens mening bör den dömde vara skyldig att betala en avgift bara om det är motiverat med hänsyn till hans möjligheter att erhålla inkomst under verkställigheten utanför anstalt. Omständigheterna kan således många gånger vara sådana att verkställigheten utanför anstalt inte medför några påtagligt förbättrade ekonomiska förhållanden för den dömde. I sådana fall bör någon avgift inte tas ut. Avsikten är givetvis inte att avgiften skall betalas genom att den dömde först får bistånd enligt socialtjänstlagen. Med anledning av vad instanserna framfört bör i denna del det förtydligandet göras att en mot den dömde generös tillämpning är avsedd. Någon avgift bör således inte tas ut i fall då tveksamhet föreligger om det finns ekonomiska förutsättningar för att betala avgiften. Ingen skall således tvingas att av ekonomiska skäl avstå från att delta i försöksverksamheten.''
Herr talman! Jerry Martinger säger nu att hans resonemang om skyddstillsynen som påföljd hänger samman med att man tidigare inte har kunnat finna några former för effektiva påföljder före fängelset. Här finns naturligtvis en del svårigheter. Jag vill ändå peka på att kontraktsvården och framför allt samhällstjänsten är framgångsrika påföljder där man undviker fängelsevistelsen. Särskilt gäller detta beträffande samhällstjänsten, som inte heller skall vara en straffskärpning före fängelset. Samhällstjänsten skall också ersätta ett fängelsestraff. Där tycker jag att Jerry Martinger har fel. Jag vidhåller att skyddstillsynsresonemanget i det här sammanhanget mest handlade om att försöka peka på allt dåligt som finns inom kriminalvården enligt Moderaterna och sedan berömma sig av att den elektroniska övervakningen är mycket bra och revolutionerande. Det återstår faktiskt att se om den elektroniska övervakningen kommer att kunna fungera på ett sådant sätt att den blir ett verkligt alternativ till fängelse och att den uppfattas på ett sådant sätt också av allmänheten. Det är det som är själva tanken med den elektroniska övervakningen.

Herr talman! 1990 fick svensk jordbrukspolitik i stort sett en helt ny inriktning.

Notan för denna kursändring låg på mellan 13 och 14 miljarder kronor. Budskapet till Sveriges bönder var klart: Detta har ni att rätta er efter under överskådlig tid. Det skulle bönderna kunna lita på. Nu skulle bönderna driva sina företag som andra företagare. Ett år senare fick vi en moderatledd regering, och den ändrade omgående kurs. Plötsligt fick bönderna i stort sett rakt motsatta signaler. Regleringarna började att införas direkt efter regeringsskiftet. Varför ville man då göra denna helomsvängning, som naturligtvis har skapat förvirring bland många lantbrukare? Som bekant är jordbruk en långsiktig näring och behöver ha fasta spelregler. Varför hade regeringen så bråttom att gå tillbaka till ett gammalt och föråldrat system? Nu skyller regeringen på att EU har detta system och att man var tvungen att anpassa sig till det. Men man inledde en förtida anpassning. Från socialdemokraternas sida är vi naturligtvis väl medvetna om att det vid ett EU-inträde kommer att vara deras politik som i stor utsträckning kommer att gälla även i vårt land. Det vi protesterar emot är den snabba omkastningen, som ställer till så mycket förvirring och så mycket oreda. Vi menar från socialdemokraternas sida att det är märkligt att vi inte kunde ta litet mer tid på oss och återupprepa breda överläggningar, precis som fallet var med 1990 års uppgörelse. Detta kan jag bara beklaga, framför allt därför att det handlar om mycket stora pengar, miljardbelopp på utgiftssidan. Detta sker i en tid när regeringen inte klarar av delar av de mest självklara välfärdsfrågorna: arbetslöshetsförsäkringen, pensionerna, sjukförsäkringen. Uppräkningen kan utökas ytterligare. Herr talman! Jordbrukspolitik är svårt. Det är många gånger svåra avväganden som skall göras. Jordbruk, vad som händer med vår mark och vår landsbygd, engagerar många människor, och det är ganska självklart, eftersom sättet att producera maten, livsmedlen, berör i stort sett varje enskild människa. Produktionsskälen kommer naturligtvis främst, men miljön och naturvården berörs också. Därför gäller det att vara noggrann när de politiska besluten fattas på detta område. När det gäller omställningsarealen och återbetalningsskyldigheten har vi kritiserat regeringen för att lägga fram förslag som vida avviker från 1990 års uppgörelse. Riksrevisionsverket har också påpekat i sin rapport Omställningsstöd till jordbruket att jordbruket redan två gånger fått ersättning för åtgärder som begränsar produktionen motsvarande ungefär två tredjedelar av arealen i Omställningsprogrammet inom ramen för Omställning 90 i samband med 1990 års beslut. På detta sätt blir regeringens förslag på något sätt tredje gången gillt. Det är otillfredsställande mot dem som verkligen lagt ner både arbete och pengar för att nå en varaktig omställning, som vi var överens om i 1990 års beslut. Det betänkande som vi nu skall ta ställning till, JoU26 Vissa jordbrukspolitiska frågor, behandlar bl.a. Norrlandsstödet och villkoren för vegetabilieproduktionen vid ett svenskt medlemskap i EU. Vår kritik har vi tidigare framfört angående budgethanteringen. Det är politiskt ohållbart att, som man gjort i det här fallet, sprida ut förslag som belastar budgeten över en lång tid i olika tappningar. Det omöjliggör en samlad politisk bedömning. Kritiken kvarstår, men vi avstår av formella skäl från att reservera oss. Vi tar upp detta i ett särskilt yttrande. Ett annat motionsförslag från oss gällde stöd till odling av bär och grönsaker. Vi socialdemokrater hade i vår motion förslag om stöd med 3 miljoner kronor till norra Sverige. Pengarna skulle tas från befintlig ram. Vi finner det mycket angeläget att frågan löses för framför allt den s.k. frilandsodlingen. Eftersom vi fått positiva skrivningar i betänkandet avstår vi även här från att reservera oss. Det är nu regeringens uppgift att återkomma med förslag till hur frågan skall lösas. Som framgår av den socialdemokratiska motionen innebär regeringens förslag försämrad lönsamhet för det norrländska jordbruket genom att man tagit bort kobidraget och höjt inlösenpriset på spannmål. Det löfte som Norrlandsjordbrukarna fick i 1990 års beslut var att den livsmedelspolitiska reformen inte fick leda till försämrad lönsamhet. Vi menar att regeringens material för beräkningsgrunderna visar att man underskattar kostnaderna för att upprätthålla lönsamheten i det norrländska jordbruket. Men hänvisning till den osäkerhet som föreligger bör riksdagen nu anvisa ytterligare 50 miljoner kronor. Detta förslag ligger i linje med de beräkningsgrunder som vi antagit och varit överens om. Man bör ställa sig frågan: Hur kan det komma sig att Centern nu inte är berett att följa spelreglerna? I opposition visste man nästan inga gränser för hur långt man skulle sträcka sig när det gällde att höja anslagen till Norrlandsjordbruket. Mjölkkvoterna är en fråga som debatteras flitigt inför ett eventuellt EU-medlemskap. Jag skulle vilja ställa frågan till utskottets företrädare: Hur skall kvoterna fördelas? Blir det försäljning, vart kommer kvoterna då att gå? Blir kvoterna regionaliserade, eller på vilket sätt tänker man lösa frågan? Jag yrkar bifall till socialdemokraternas reservation. Vi ställer oss naturligtvis också bakom de särskilda yttranden som vi lämnat. Herr talman! Det här är den sista debatt som jag deltar i här i kammaren. Jag vill därför tacka för mina tolv år som jag har haft förmånen att tillhöra riksdagen. Jag vill naturligtvis också rikta ett tack till mina utskottskamrater. Det har varit mycket stimulerande att jobba tillsammans med er. Detsamma gäller kanslipersonalen, som jag tycker gör ett mycket bra jobb. Det har varit stimulerande, men vi har naturligtvis inte alltid varit överens i alla frågor. Kanske har debatten ibland varit litet tuff, men vi har också kunnat sy ihop olika kompromisser och fatta bra beslut i svåra frågor. Ni skall ha tack i utskottet. Jag vill än en gång yrka bifall till socialdemokraternas reservation.

Herr talman! Få förhållanden har varit så reglerade som det svenska jordbruket. Det här är också en internationell erfarenhet. I Europa har det varit liknande förhållanden. I EU i dag är jordbrukspolitiken ett av de områden där det är besvärligast att komma fram till en samsyn.

Det är alltså inte konstigt att en reglerad produktion har växt fram. Det är inte konstigt att den fortfarande är och förmodligen för lång tid framöver kommer att vara en knäckfråga när det gäller internationella förhållanden. Svensk jordbrukspolitik fick ett brott i detta i och med 1990 års överenskommelse. Nu är vi i EU sammanhang tillbaka i en mycket snårig situation. Jordbrukspolitiken har sedan ett par år varit inriktad mot en anpassning till den europeiska unionen. Det har kritiserats i många sammanhang, men en aspekt har ofta glömts bort, och det är ett nej vid folkomröstningen. Här menar utskottet att man givetvis måste ha beredskap att vidta åtgärder som kommer att behövas vid ett nej till medlemskap vid folkomröstningen. Men utskottet säger att man inte har underlag för att gå närmare in på vilka alternativa handlingsvägar som bör prövas i en sådan situation. Det här är naturligtvis litet knepigt. Man kan ha förståelse och tycka att det går att fortsätta ungefär som förut och i lugn takt anpassa sig till den situationen. Näringen behöver en långsiktighet. Det är få förhållanden i samhället som bygger på långsiktighet på samma sätt som just jordbrukssektorn. Det är svårt att från den ena växtsäsongen till den andra anpassa sig till förändrade villkor. Ändå är det sådant som svenskt jordbruk och även internationella motsvarigheter har fått brottas med. De förväntningar som nu finns kring ett EU medlemskap verkar vara sådana att man inom svenskt jordbruk ser framtiden an med tillförsikt. I Dagens Industri av i går redovisades hur fastighetspriserna på jordbruksfastigheter stiger. Detta tolkas som ett tecken på att ett EU medlemskap skulle gynna jordbruksnäringen. I vilken utsträckning de som sysslar med fastighetsaffärer har tagit i beräkning att vi inte kommer med i EU vet jag inte, men tydligt är att marknaden räknar med ett medlemskap. Att fortsätta som förut efter ett eventuellt nej i folkomröstningen kommer att erbjuda en hel del svårigheter. Det är inte helt enkelt att förutse vilka förändringar som kan behövas och i vilken takt åtgärderna måste vidtas. Regeringen har inte analyserat situationen. Riksdagen har inte underlag för att ta ställning, och detta är allvarligt. Något som däremot inte påverkas av ett medlemskap i Europeiska unionen är behovet av en elitplantstation i norra Sverige. I det sammanhanget säger utskottet att i avvaktan på utredningsarbetet rörande olika stödformer inom ramen för Norrlandsstödet vill inte utskottet uttala sig till förmån för en elitplantstation i norra Sverige. Det må vara sant, men frågan är vad det har med saken att göra. Man kan utgå ifrån att elitplantstationer liknande den i Balsgård i Skåne finns på många ställen i Europa. Det finns alltså ett behov av sådana plantstationer för att tillgodose södra Sverige med växtmaterial. Däremot finns det mycket få motsvarigheter för det klimat som vi har i norra Sverige. På lång sikt finns således ett klart behov, vilket i sig inte har att göra med ett utredningsarbete när det gäller Norrlandsstödet i stort. Jag anser att riksdagen mycket väl nu utan utredningsarbete borde kunna inse behovet av en sådan elitplantstation. Det påverkas, som sagt, inte alls av om Sverige blir medlem i EU eller inte. Herr talman! Jag står givetvis bakom min meningsyttring, men jag avstår från att yrka bifall till den. Jag ansluter mig till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 26 behandlas regeringens förslag om stöd till jordbruket i norra Sverige och socialförsäkringsskyddet för jordbrukare. Vidare tas förändringar av vegetabilieproduktionens villkor upp i samband med vad ett svenskt medlemskap i EU innebär. I det sammanhanget tas också det svenska omställningsprogrammets utväxling mot EU:s trädesprogram upp till behandling. Herr talman! Åke Selberg och socialdemokraterna kritiserar här i kammaren och i en till betänkandet fogad reservation regeringens förslag när det gäller stödet till jordbruket och stödet till livsmedelsindustrin i norra Sverige. Man menar att förslaget försämrar lönsamheten i det norrländska jordbruket, och man pekar på att kobidraget har minskat och att inlösenpriset för spannmål har höjts. Vidare menar Åke Selberg att riksdagen, då beslut om ny livsmedelspolitik fattades 1990, lovade att den reformen inte fick leda till försämrad lönsamhet inom det norrländska jordbruket. Herr talman! Jag måste här erinra om att det har hänt en hel del sedan det beslutet fattades 1990 som försvårat bedömningarna av vad som har påverkat lönsamheten och hur mycket. Exempelvis drog förhandlingarna inom GATT ut på tiden, varför aldrig några avstämningar av gränsskyddet länderna emellan har kunnat ske, vilket aviserades i beslutet 1990. Under sommaren 1991 sänkte den dåvarande socialdemokratiska regeringen gränsskyddet -- som vi ser det -- i strid mot beslutet, vilket bidrog till att oroa och försvåra produktionsbalanssträvandena med påfrestningar på lönsamheten som följd. EG, vilket starkt påverkade förutsättningarna för omställnings och avregleringsbeslutet. Nuvarande borgerliga regering har sett detta att föra in Sverige i EG/EU som en av de viktigaste frågorna under mandatperioden. Därför har vi från regeringssidan också föreslagit -- som vi ser det -- nödvändiga anpassnings och infasningsåtgärder när det gäller EU:s jordbrukspolitik. Vi menar att dessa åtgärder är nödvändiga för en näring som måste ha betydande framförhållning. Den socialdemokratiska oppositionen har emellertid inte ställt upp på dessa förslag. Tvärtom har man hävdat att det inte bör fattas några anpassningsbeslut före folkomröstningen i höst. Som exempel på brist på realism i den socialdemokratiska politiken kan nämnas det förhållandet att man helt ville ta bort arealersättningarna, som regeringen har föreslagit, samtidigt som man ville sänka spannmålspriset och dessutom höja produktionskostnaderna genom nya handelsgödsels och växtskyddsmedelsavgifter. Denna lilla redogörelse visar att det har hänt mycket sedan riksdagsbeslutet 1990 som har förändrat förutsättningarna i grunden för den då beslutade livsmedelspolitiken. Om man ser på prisutvecklingen från 1991 och fram till mars 1994, kan man kostatera att konsumentpriserna på s.k. jordbruksreglerade livsmedel inklusive moms sjunkit med 6,9 %. Detta är en betydande sänkning, då konsumentprisindex totalt visar en ökning med 8,6 %. Producentpriserna har sjunkit med 1,3 %, och produktionskostnaderna har ökat med 3,4 %. Det är uppenbart att de producenter som inte har orkat rationalisera eller effektivisera har fått en lägre lönsamhet under perioden i fråga. Herr talman! Jag vill här ta denna redovisning som intäkt för att det har varit mycket svårt att uppnå lönsamhet inom jordbruket och livsmedelsproduktionen, oavsett var i landet produktionen har bedrivits. Det är också svårt att göra en rättvisande bedömning av vad och hur mycket av effekterna på lönsamheten som beror på avregleringsbeslutet 1990 eller på någonting annat. Det faktum att förhandlingsuppgörelsen nu träffats med EU om villkoren för Sveriges medlemskap bl.a. när det gäller stödet till norra Sverige har bidragit till regeringens förslag till i princip oförändrat stöd under kommande budgetår. Kostnaden beräknas uppgå till totalt 995 miljoner kronor, varav 927 miljoner kronor avser jordbruket och 68 miljoner kronor livsmedelsindustrin. medfinansierat ett s.k. bergsjordbruksstöd eller stöd till s.k. mindre gynnade områden, LRF-stöd, som får utbetalas i stödområden. Därutöver har Sverige möjlighet att ge nationellt stöd i områdena 1--3 för att fylla upp resterande stödbehov. EG:s miljöstöd skall också kunna användas för att möta de specifika problemen i norra Sverige. För närvarande pågår en översyn av på vilket sätt stöden med hänsyn till EU-uppgörelsen i framtiden skall utformas. Utformningen blir av allt att döma något annorlunda än i dag. Dock kommer det totala stödet att bli minst vad som gäller i dag. Socialdemokraterna skapar motsättningar mellan norr och söder genom sitt förslag om höjningar av stödet med ytterligare 50 miljoner och sitt resonemang om att överföra medel till Norrland på det sydsvenska jordbrukets bekostnad. Detta är djupt olyckligt. Jag är förvånad över att Åke Selberg kan försvara en sådan utveckling och en sådan politik. Jan Jennehag tycks vara bekymrad för vad som sker om folkomröstningen skulle innebära ett nej till EU. Det är jag också. Dagens beslut, inte minst när det gäller vegetabilieproduktionens förutsättningar, gäller under förutsättning att det blir ett ja i folkomröstningen. Vad som skulle ske efter ett nej är att nya beslut om en ny jordbruksoch livsmedelspolitik återigen måste formas. Min bedömning är att den politiken i högre grad än vad som i dag gäller måste närma sig den som bedrivs i vår nära omvärld. Skulle inte så ske, hotas landets livsmedelsproduktion och därmed den levande landsbygden. Problemen, Jan Jennehag, kan undvikas. Ställ på samma sätt som företrädaren i utskottet, Annika 13 november! Då löser vi problemen. Herr talman! Det är glädjande att utskottet enigt har kunnat sluta upp kring överenskommelsen med jordbrukarna om överföring av ansvaret för socialförsäkringsskyddet till jordbruksnäringen. Herr talman! Det är också bra att beslut nu kan fattas om vegetabilieproduktionens förutsättningar och att det svenska omställningsprogrammet kan utväxlas mot EU:s trädesprogram. Det är mycket angeläget att svenska lantbrukare framöver får chansen att på så lika villkor som möjligt konkurrera med lantbrukarna i övriga EU-länder. Omställningsprogrammet gick i stå i och med att ansökan om medlemskap i EG inlämnades. Därför blev omställningen inte fullt ut av den omfattning som man kunnat förutse. Möjligheten att satsa på alternativ fick inte fullt ut genomslag. Vi får därför nu hoppas att medlemskapet nu också blir verklighet. Socialdemokraterna menar nu i sitt särskilda yttrande att dagens förslag till beslut enbart gäller under förutsättning av ett svenskt medlemskap i EU. Vi har på regeringssidan ingen annan uppfattning. Men vi förutsätter dock att också andra partier är beredda att ta sitt ansvar för att ge jordbruksnäringen rimliga villkor framöver, oavsett folkomröstningens resultat. Tyvärr finns det anledning att tvivla på Socialdemokraternas ambition i detta avseende. Detta omdöme baseras på de offentliga utspel som framträdande socialdemokrater har hängivit sig åt under våren. Herr talman! Jag vill också direkt bemöta Åke Selberg, som tog upp frågan om hanteringen av Norrlandsstödet. Han riktade viss kritik mot regeringen för att ha gjort en uppdelning genom en särskild proposition. Men jag kan konstatera att det när det gäller t.ex. Norrlandsstödet länge har varit mer en regel än ett undantag att förslag om detta framlagts i särproposition och ej i budgetpropositionen. Det har visserligen, kan man säga, också funnits vissa fördelar med detta. Man har haft bättre beräkningsunderlag att tillgå. Det är det som är orsaken till att så har skett också detta år. Åke Selberg berörde mjölkkvoterna. Jag vill bara säga att arbete pågår, och jag vill inte föregripa detta. Jag har dock en tro på att man skall klara av detta just i samarbete mellan bönderna och myndigheten. Det är viktigt att vi kan lösa problemet på ett vettigt sätt framöver. Selberg tog också upp frågan om det skulle vara regionaliserade kvoter eller ej. Jag förutsätter att den diskussion som tidigare gällt Norrland också gäller i dag. Där har vissa hänsyn tagits till att de kvoter som man haft skall kunna förbehållas just detta område, som är särskilt beroende av mjölkproduktionen. Herr talman! Jag vill slutligen yrka bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande och avslag på reservationen. Herr talman! Eftersom Åke Selberg i dag framträder i sin sista riksdagsdebatt i och med att han efter denna valperiods utgång lämnar riksdagen, vill jag tacka för den tid som varit. Åke Selberg har varit här i tolv år och hela tiden suttit med i jordbruksutskottet. Jag har också själv haft förmånen att delta i utskottet under dessa år. Jag vill tacka för de många dialoger och debatter som han deltagit i såväl i utskottet som här i kammaren. Jag har lärt känna Åke Selberg som en politiker präglad av realism och eftertänksamhet. Hans vänliga och kamratliga sätt har gjort honom till en populär ledamot av jordbruksutskottet. Vi tackar alla Åke Selberg för det som varit och önskar honom lycka till när han nu återvänder till den egna torvan i Gunnarsbyn i hemlänet

Herr talman! Ingvar Eriksson tog upp många synpunkter i sitt anförande. Jag skall börja med Norrlandsstödet och den försämrade lönsamhet som vi kan konstatera blir fallet om ingenting görs. Också regeringen pekar i propositionen på att så kan bli fallet. Vi har försökt att hålla en linje som vi har varit överens om i utskottet. Vi har varit överens om nivåerna, om hur man skulle räkna på Norrlandsstödet. Det är det som vi har vidhållit. När det sedan gäller förändringarna av gränsskyddet är ju Ingvar Eriksson väl medveten om att också ni i regeringsställning har vidtagit sådana åtgärder. Att en ansökan till EG eller EU skulle innebära att vi brådstörtat måste börja förändra och åter gå över till regleringspolitiken tyckte vi inte var nödvändigt. Vi är väl medvetna om, som jag sade i mitt inledningsanförande, att vi naturligtvis måste ta upp diskussionen och göra de förändringar som är nödvändiga. Men att det skulle ske från ett år till ett annat har utan tvekan skapat många frågetecken hos såväl lantbrukare som andra människor. Vi handskas med mångmiljardbelopp. Det gäller därför att vinna förståelse och respekt hos de enskilda människorna. Vi handskas ju också med mycket samhällspengar. Vi har inte, Ingvar Eriksson, sagt att man skall ta bort arealbidraget. Vi ville behålla inkomststödet. Vi ville behålla så mycket som möjligt av 1990 års beslut för att kunna göra en övertänkt förändring inför ett eventuellt EU-medlemskap. Ingvar Eriksson tog själv upp frågan om medlemsavgiften och hur den skall betalas. Han riktade kritik mot socialdemokratiska företrädare. Jag skulle vilja rikta frågan tillbaka: Hur tänker ni finansiera det? Rykten går att det pågår ett arbete här. Det är ju inte bara medlemsavgiften utan också annat som skall finansieras.
Herr talman! Åke Selberg tog upp den gränsskyddsförändring som skedde några månader efter det att beslutet trädde i kraft sommaren 1991. Vi hävdar att det var en olycklig gränsskyddssänkning, som inte bidrog till att skapa förtroende hos dem som är beroende av beslutet. Vi hade gemensamt målsättningen att vi skulle få bort överskottet, och om näringen bidrog till att få bort överskottet genom att skapa balans skulle den få tillgodoräkna sig de vinster som detta skulle ge genom att exportförlusterna då sjönk. Men i stället gjorde den förändringen att det blev lättare för livsmedel utifrån att komma in över gränsskyddet som var sänkt. Det bidrog självfallet inte till att skapa mer av balans. Det innebar i stället påfrestningar när det gällde jordbruksproduktionen. Man fick nya överskott i och med att det flöt in mer, och jordbruket fick självt stå för de exportförlusterna, eftersom exportstödet på den svenska sidan var borttaget. Det var av det skälet som vi menade att den gränsskyddssänkningen var olycklig och -- hävdade vi också -- stod i strid med intentionerna i riksdagsbeslutet. Åke Selberg påstod att vi vill gå över till regleringspolitiken igen. Vi har inte velat gå över till regleringspolitiken, men vi har medvetet försökt anpassa oss till den politik som gäller inom EU. Åke Selberg har själv sagt att kommer vi med i EU är det den jordbrukspolitiken som får gälla. Vi menar att jordbrukarna i stort sett ett år i förväg måste ha reda på vad som gäller för vegetabilieproduktionen för att kunna planera sin produktion. Det får de inte om man, som socialdemokraterna här, inte vill ge några sådana besked i tid. Det gäller att stegvis anpassa sig till det system som EU har när det gäller vegetabilieproduktionen, och det är det regeringen har gått in för. Det gäller alltså att skapa bästa möjliga förutsättningar för att klara detta på ett vettigt sätt med så liten reglering som möjligt.
Herr talman! Ingvar Eriksson kunde inte svara på mina frågor om kvoterna och det som hör till den problematiken, och inte heller om finansieringen. Vi får en del uppgifter om att det finns förslag som ligger färdiga, och det vore intressant att få klarhet i det, så att vi slipper få olika signaler som sedan skapar missförstånd, osv. Jag hoppas att jordbruksministern kan gå in och skapa klarhet på de punkterna. Så några ord om vad jag menar med att man så snabbt gick över från den uppgörelse vi hade. Man får vara litet försiktig med att först träffa uppgörelser och sedan hoppa av dem och börja skapa nästintill nya förutsättningar. När vi satt i regeringsställning fick vi mycket kritik för att vi förde en ryckig politik och för att vi genomförde förändringar med kort varsel. Därför såg jag verkligen med stor tillfredsställse på 1990 års beslut, som vi kunde fatta gemensamt och som innebar kompromisser; jag anser att alla bjöd till för att göra det absolut bästa av den reformen. Därför tycker vi socialdemokrater att vi borde ha tagit litet tid på oss för att få resonera om hur vi skulle förändra och hur vi tillsammans skulle fasa in mot ett eventuellt EU-medlemskap.
Herr talman! När det gäller resonemanget kring kvoterna har jag svarat vad jag kan säga. Jag vill inte föregripa den debatten. Det är ett mycket grannlaga arbete som just nu pågår litet grand bakom kulisserna när det gäller både kvoterna och finansieringen. Det gäller här att på rätt sätt utnyttja de möjligheter som det avtal som vi har fått med EU skapar för att bidra till att svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri skall kunna hävda sig väl i framtiden. Därför vill jag inte föregripa detta -- det kommer i sinom tid. Det är märkligt att Åke Selberg har så bråttom när det gäller detta, när han inte alls har bråttom när det gäller att anpassa det vi vet att vi måste anpassa inför EU-inträdet, t.ex. arealstöd och annat. Selberg sade i sitt förra inlägg att socialdemokraterna visst inte vill ta bort arealstödet. Men man hade ju en motion där man direkt ville ta bort det nuvarande arealstödet och ersätta det med ett inkomststöd, och hur det inkomststödet skulle fördelas vet vi ingenting om. Det har man inte direkt sagt, men mycket tydde på att det i hög grad skulle få sin tyngdpunkt i Norrland. Det är därför jag har framhållit att man har bidragit till att det kan komma att skapas motsättningar mellan norr och söder. Det är uppenbart att mycket var bra med 1990 års jordbrukspolitiska beslut. Men vi måste konstatera att verkligheten i grunden har förändrats mycket snabbt sedan vi fattade det. Det enda regeringen har gjort är att försöka korrigera de besluten, så att vi kan göra en infasning som stämmer bättre med den verklighet som vi nu lever i. Jag har tidigare lämnat en ganska omfattande redogörelse för vad förändringarna berodde på. Mycket av det som sker i EU i dag är intressant. Det kommer antagligen också att ske förändringar i jordbrukspolitiken framöver. Vi är beredda att arbeta för den förändringen. Men som jag sade i min förra replik är det viktigt att jordbruket och livsmedelsindustrin i Sverige så snabbt som möjligt får arbeta på samma villkor som de näringsgrenarna inom EU, detta för att kunna hävda näringen och även fullfölja sin uppgift gentemot konsumenterna i Sverige.
Herr talman! Jag kan instämma helt i en del av Ingvar Erikssons huvudanförande, och det gäller de vänliga orden till Åke Selberg. Ingvar Eriksson uppmanade mig att ändra åsikt vad gäller medlemskapet i EU. ''Då löser vi problemen'', sade Ingvar Eriksson. Det är nog att övervärdera min betydelse. Det är svenska folket som -- tror jag -- kommer att rösta nej till EU. Det jag är bekymrad över är frånvaron av handlingsberedskap i det läget. Jag anser att vi skall stå utanför EU av många skäl, och det är inte i första hand förhållanden som har med jordbruket att göra, även om de naturligtvis också kommer med i bilden. Det slår mig att Ingvar Eriksson tydligen också är bekymrad över att vi inte tillräckligt har förberett oss för ett nej till EU. Men då kan ju inte medicinen vara att framhärda i den politik som förutsätter ett ja till EU.

Herr talman! Många bäckar små gör onekligen en stor å, Jan Jennehag. Därför tror jag att varje röst kan ha betydelse när det gäller denna folkomröstning. Jag delar naturligtvis uppfattningen att det är människorna i folkomröstningen som avgör vilket resultat det blir. Om det skulle bli ett nej är jag bekymrad. Det erkänner jag gärna. Det är alldeles uppenbart att Jan Jennehag talar om alternativa handlingsvägar. Jag nämnde i mitt huvudanförande litet grand om hur jag ser på detta. Men Jan Jennehag har inte bidragit till att skapa någon större klarhet i vad jordbrukspolitiken skulle innebära i framtiden om det skulle bli ett nej. Han har ett stort ansvar att tala om hur det då skall se ut. Det ligger närmast på hans ansvarssida och inte på min.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att många bäckar små gör en stor å. Vi har fått höra av regeringens företrädare att det, om det blir en rösts övervikt åt ena eller andra sidan, kommer att gälla som ett resultat. I den meningen kan jag inte bortse från att även min åsikt har en betydelse. Jag hävdar dock att man övervärderar mig om man säger att problemen blir lösta om jag ändrar åsikt. Självfallet har vi som företräder ett nej till medlemskap i den europeiska unionen -- och inte ja-anhängarna -- i första hand ett ansvar att formulera en politik. Det bekymrar mig att vi hamnar i ett läge då det är svårt att undvika en fortsatt regleringspolitik av det svenska jordbruket. Detta är något som vi måste lösa, inte bara på varsin sida av skiljelinjen mellan detta ja eller nej. Det är ett gemensamt ansvar för oss alla att betrakta olika utfall, vare sig vi gillar dem eller inte. Detta ansvar finns naturligtvis hos regeringen. Det är fel att påstå någonting annat. Jag menar att regeringen har försummat att analysera situationen. Jordbruksutskottet konstaterar att det inte finns underlag för att göra något ytterligare. Det är ett bekymmer. Om det vore så enkelt att Vänsterpartiet kunde ställa upp med en politik som Ingvar Eriksson kunde ansluta sig till tror jag att vi skulle kunna lösa den detaljen. Det gäller framtiden för en näring som naturligtvis kommer att betyda mycket, inte minst för Norrlands möjligheter att överleva. Det tas också upp i detta betänkande.
Herr talman! Jan Jennehag säger att vi, om det blir ett nej, hamnar i ett läge då det blir svårt att undvika nya regleringar. Jag har den uppfattningen att det inte blir exakt samma politik som vi fattade beslut om 1990 om vi skulle hamna i den situationen, men självfallet går det att fatta snabba beslut om det värsta -- sett från min utgångspunkt -- skulle hända. Det innebär av allt att döma att vi får anpassa oss, så att vi kommer närmare våra grannländer. När vi fattade 1990 års beslut utgick vi från att utvecklingen mot avreglering och marknadsanpassning skulle gå snabbare än vad det i praktiken gjorde. Vi ser nu att GATT förhandlingarna på detta område först under de senaste månaderna har avslutats. Vi beräknade att det skulle vara avklarat före den 1 januari 1991. Det visar att det tar lång tid innan beslut i den stora världen verkligen leder fram till något konkret. Vi upplever också att EU försöker förändra sin jordbrukspolitik, men det kommer att gå betydligt långsammare än i Sverige. Detta måste vi dra vissa slutsatser av. Om vi skulle hamna utanför EU måste vi fatta beslut som är någorlunda samstämmiga med den inriktning som man i EU och i vår närmaste omvärld planerar för. Vi har givetvis alla ett gemensamt ansvar för att göra det som är nödvändigt i olika situationer. Men, Jan Jennehag, jag är optimist. Jag är ganska övertygad om att det blir ett positivt ja i folkomröstningen när svenska folket får klart för sig vad ett ja-alternativ innebär i jämförelse med ett nej-alternativ. Då behöver vi inte bekymra oss om detta. Vi skall givetvis ta i de problem som då uppstår. Jag vill inte säga att detta är problemfritt, men det är betydligt färre problem om vi kommer med i den europeiska gemenskapen än om vi hamnar utanför.

Herr talman! Jag hade inte tänkt lägga mig i debatten. Låt mig möjligen säga till Åke Selberg och alla andra norrlänningar att det säkert också finns centerpartistiska norrlänningar som vill ha ett högre Norrlandsstöd. I den rådande ekonomiska situationen har vi gjort bedömningen att det som är föreslaget i propositionen är det rimliga. Låt mig också säga att det från min utgångspunkt är välmotiverat med en regionalisering av mjölkkvoterna. Hur det kommer att utformas skall vi se så småningom när de arbeten som vi nu håller på med blir färdiga. Jag begärde ordet för att säga någonting med anledning av Åke Selbergs inlägg. Han tillkännagav det för mig hittills okända att han kommer att lämna riksdagen i och med denna mandatperiods slut. Det gjorde att det kändes angeläget för mig att säga någonting. Ledamöter som Åke Selberg -- som har kunskap, förståelse och känsla för de frågor som han arbetar med -- har vi behov av i riksdagen. Vi är glada så länge de är med men har också förståelse för om de vill göra någonting annat. Åke Selberg och jag har samarbetat i jordbruksutskottet i sex år. Det är en stor förmån att ha fått de åren tillsammans med honom. Jag skulle också vilja säga att vi i dagsläget behöver ökade internationella kontakter, en ökad internationell samverkan. Därför har vi förhandlat med den europeiska unionen. Därför står vi i beredskap att gå in i den europeiska unionen fullt ut också med jordbrukspolitiken från den 1 januari 1995. Jag tror att det i det perspektivet blir möjligt att t.o.m. ge Norrlandsjordbruket en bättre ställning än i dagsläget. Vi behöver också en nationell sammanhållning. Vi behöver vänner över partigränserna. Det kanske blir ännu mer utmärkande i framtiden. Därför vill jag utnyttja detta tillfälle till att säga tack till vännen Åke Selberg.
Herr talman! Jag får börja med att tacka för de vänliga orden. Jag måste också få uttrycka att det har varit mycket angenämt att få jobba tillsammans med Karl Erik Olsson. Vi har många gånger funnit fina beröringspunkter i vårt arbete. Vi tycker att det är angeläget att man så snart som möjligt får ett förslag till ett kvotsystem. Det gladde mig naturligtvis när jordbruksministern sade att han gärna ser en regionalisering på det här området. Det är angeläget att vi bringar klarhet i den här frågan så att vi kan föra en så ren diskussion som möjligt i dessa frågor. Det får inte bli något konstigt här. Jag tog upp frågan om finansieringen. Vi har fått signaler om att det lär finnas ett färdigt förslag hos finansministern. Det vore välgörande om vi kunde få veta vad det innehåller. Jag vet inte om det är möjligt att få ett sådant besked i kväll, men jag vill uttrycka en förhoppning att det sker så snabbt som möjligt så att vi kan få en så bra debatt i dessa frågor som det över huvud taget är möjligt.

Herr talman! Riksdagen bestämde tidigare att regeringen fortlöpande skulle hålla riksdagen informerad om de åtgärder som vidtogs för att komma till rätta med bankkrisen. Regeringen har nu återkommit med en skrivelse. I den redogör man för bakgrunden till och förloppet av själva bankkrisen. Vidare beskriver man hur bankkrisen har slagit för de olika banker som har varit berörda. I skrivelsen kan man också se att kreditförlusterna ackumulerade från 1990 till 1993 uppgår till den ofattbara summan av 180 miljarder kronor. I skrivelsen kan man också se att kulmen är nådd, vilket är hugnesamt och glädjande. Den akuta krisen i det svenska banksystemet är över. Man konstaterar också i skrivelsen att intjäningsförmågan i bankerna nu har ökat ganska drastiskt från att under 1991 och 1992 ha varit mycket låg. I de flesta fall har förmågan angetts med röda siffror. Det finns naturligtvis olika orsaker till att intjäningsförmågan nu har stärkts kraftigt. I bankväsendet har man varit tvungen att genomföra en mycket hårdhänt rationalisering av verksamheten. Man har infört nya rutiner för kreditgivning. Man har fått ägarna till vissa banker att gå in med nya pengar för att stötta det egna kapitalet i bankerna. Det stora stöd som staten har gått in med på olika sätt har naturligtvis också bidragit till att bankerna visar ett bättre resultat än tidigare. Ett problem i detta sammanhang som vi tidigare har tagit upp i näringsutskottet och påtalat flera gånger även här i kammaren, är den stora skillnaden mellan in och utlåningsräntorna -- det man kallar för räntegapet. Räntegapet har varit och är fortfarande för stort. Vi har uttalat att det verkligen ankommer på bankerna att se till att det stora gapet minskar. I skrivelsen redovisas att Riksbanken har gjort en undersökning. Det konstateras att räntegapet minskade med 1,1 procentenhet under år 1993. Det är glädjande. Det är också glädjande att gapet har fortsatt att minska under de två första månaderna av detta år. Det tycker vi pekar på att bankerna ändå har tagit fasta på den kritik som har riktats mot dem. Det kan naturligtvis också vara så att bankerna själva upptäcker att om de skall kunna fungera bra måste de ha en bättre utlåning. Om utlåningsräntorna är för höga, så minskar utlåningen, och resultatet blir sämre. Socialdemokraterna har tagit upp den här frågan i en motion. Jag tycker att det är en stor styrka att Socialdemokraterna och de borgerliga partierna har varit överens om de åtgärder som staten måste vidta för att komma till rätta med bankkrisen. Jag vill hävda att vi fortfarande är överens om praktiskt taget alla de åtgärder som vidtas i dag. På den här punkten har dock Socialdemokraterna, som tidigare har stött vår uppfattning, kommit med en avvikande uppfattning i en motion. Motionen har följts upp i utskottet. Man menar att räntegapet fortfarande är otillfredsställande, trots att det minskar. Man tycker att riksdagen bör göra regeringen uppmärksam på detta. Man begär att regeringen skall återkomma med åtgärder för att man skall kunna komma till rätta med detta. De borgerliga partierna i utskottet anser att både riksdagen och regeringen väl känner till problemet. Vi hävdar bestämt att nu börjar åtgärderna och vår tidigare kritik att ge resultat. Därför anser vi att vi nu inte behöver begära att regeringen skall ta just denna fråga under förnyat övervägande. Vi har fogat en reservation till betänkandet där vi framför vår åsikt. Jag yrkar bifall till vår reservation nr 1. I betänkandet finns tre reservationer från Ny demokrati. De är kända sedan tidigare. Vid varje tillfälle när vi har diskuterat bankstödet har Ny demokrati haft avvikande meningar i marginalen av det komplexa problem som århundradets bankkris utgör. Ny demokrati kommer med förslag när det gäller småsaker. Dessa förslag är ibland inte så väl genomtänkta. Jag har en känsla av att tanken bakom förslagen kanske mera är att man skall inhösta några partipolitiska poäng. I reservation nr 2 menar man att regeringen skall skicka ut folk till exepelvis Japan och Hongkong för att göra sig av med Nordbanken. Man undrar ju om denna reservation bygger på en allvarligt menad riksdagsmotion. Utskottet har naturligtvis avvisat denna tanke som Ny demokrati har framfört. Nydemokraterna tycker att regeringen skulle ha en striktare ordergivning till Bankstödsnämnden för hur garantiavgiften i de enskilda avtalen skall utformas. Det grundar man på en uppgift som finns i skrivelsen från regeringen. Där står det att de banker som återbetalar snabbare får en lägre avgift. Detta är fullt naturligt. Man måste ge bankerna den moroten, det incitamentet, genom att sänka den avgift som man tar ut så att staten snabbare får tillbaka pengarna. Därför finns det ingen anledning för riksdagen att lägga sig i den detaljen i avtalet mellan i första hand Bankstödsnämnden och en enskild bank.

Där finns det möjlighet att återkomma om man upptäcker att det fortfarande finns brister i Finansinspektionens arbete eller i bankernas interna kontrollsystem. Därför avstyrker utskottet Ny demokratis framställan, men de har alltså sin reservation 4. Den yrkar jag avslag på. I övrigt yrkar jag bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 18.

Herr talman! Det är en del olika saker som har lagts samman i betänkandet och som behandlas ihop. Det är motioner från allmänna motionstiden som rör bank och försäkringsfrågor, det är frågor som hör samman med den s.k. bank och finanskrisen och det är den förhoppningsvis sista skrivelsen från regeringen, en summering av finanskrisen. Jag tänkte börja med det lilla först och ta upp några försäkringsfrågor som har återkommit ett antal år. Vänsterpartister och enstaka kvinnliga ledamöter från andra partier har visat på missförhållanden i försäkringsrörelselagen, nämligen att man när det gäller pensionsförsäkringar främst gör skillnad i avgifter mellan män och kvinnor, så att kvinnorna diskrimineras. Denna fråga behandlades så sent som i november 1993, men återkommer som sagt var nu. Jag vill göra samma ställningstagande som jag gjorde i november: Regeringen bör ge tilläggsdirektiv till Försäkringsutredningen, så att den kan lägga fram ett förslag som upphäver denna diskriminering, dvs. ett förslag till könsneutrala försäkringsvillkor. Den stora frågan är regeringens summering av bankkrisen. För det första kan jag glädja mig åt att vara på majoritetens sida när det gäller de viktiga synpunkterna på regeringens ansvar för att kreditsystemet fungerar. Kritiken av regeringens hittills otillräckliga åtgärder för att minska räntegapet och främja konkurrensen inom banksektorn har återkommit i många olika sammanhang under de senaste åren, i princip under hela bankkrisen. Jag ser med tillfredsställelse att det nu finns en majoritet för ett tillkännagivande till regeringen i dessa frågor. Man kan också glädja sig åt det som är bra. En sak är regeringens sätt att rapportera vad som görs och för riksdagen redovisa den information som finns och har funnits om bank och finanskrisens förlopp. Jag tycker att de skrivelser som kommit har varit utomordentliga. De har varit informativa och, såvitt jag har kunnat se, heltäckande. De har varit till mycket stor nytta, och det har funnits en mycket stor vilja att debattera frågorna på ett konstruktivt och seriöst sätt. Det har varit alldeles utmärkt. En annan sak att glädja sig åt är att bank och finanskrisen inte föll så illa ut som vi hade anledning att frukta för några år sedan. Det verkar nu som om det värsta är över. Även om kostnaderna är mycket höga och lärdomarna bör sitta djupt, tycker jag att vi skall glädja oss åt att det inte blev så illa som det hotade att bli. Men jag undrar: Hur djupt sitter egentligen lärdomarna i bankvärlden? Jag minns en föredragning i näringsutskottet av Finansinspektionen. Han sade att sådana här bankoch finanskriser uppkommer ungefär vart trettionde år. Det är inte samma kris som oåterkommer, utan det är någon ny kris, något nytt misstag och något nytt fel som begås. Nu finns det signaler i affärs och industripressen, både den svenska och den internationella, som tyder på att det kanske inte går 30 år mellan kriserna. Kanske ser vi ett nytt ökat ansvarslöst risktagande växa fram hos bankerna. Jag menar då det som skrivs och sägs om den s.k. derivatmarknaden och olika typer av högt risktagande där. Det är viktigt att påpeka att de fel, den spekulationslusta och vårdslöshet som ledde fram till finanskrisen inte får göra sig breda igen inom bankerna. Det får inte bli en ny spekulationsbubbla. Att jag anser att det finns en ökad risk för detta nu beror på att staten ger bankerna ett skydd som de inte hade tidigare i och med att de kan agera under den statliga bankgarantins skugga. Deras affärer är så att säga säkrade av staten, och det är olyckligt om det leder till ökat risktagande, till nya spekulationer och till att man ger sig in på områden som är okända både för ägare och dem som hanterar det. Det finns varningar, både i Sverige och internationellt, för det som pågår nu. Med detta tänker jag nöja mig, och jag yrkar bifall till meningsyttringen som gäller diskrimineringen på försäkringssidan.
Herr talman! Låt mig först notera att Rolf L Nilson är mycket till freds med det sätt som Finansdepartementet och statsrådet Bo Lundgren skött dessa frågor och med den rapportering som kammaren kontinuerligt fått. Jag tror att jag framförde precis samma uppfattning förra gången vi hade ärendet uppe. Det gläder mig att Rolf L Nilson delar den uppfattningen. Det finns skäl i, även om man från oppositionens sida från riksdagens talarstol ofta vill kritisera regeringen för dess handläggning, att verkligen ge positiv kritik i de fall där det är befogat; det uppskattar vi. Rolf L Nilson tar i sin senare del av sitt anförande upp en viktig fråga, nämligen om det föreligger risk att man inom bankvärlden relativt snabbt glömmer den läxa som man borde ha fått, en läxa som borde sitta väldigt hårt. För min del tror jag inte att risken är så stor. Man har ju verkligen fått känna på hur en sådan här bankkris slår mot dem som arbetar inom banken. Rolf L Nilson pekar på bankgarantin som en form av fallskärm för en enskild banks agerande.

S-E-Banken avstod alltså från den statliga bankgarantin. Det pekar på att man från banksidan inte kommer att utnyttja bankgarantin för att i framtiden på så sätt föra någon vårdslös utlåning.
Herr talman! Det stöd som staten ställde upp med inbegriper två delar. Det finns ett direkt ekonomiskt stöd till vissa behövande banker. Det är att fåtal banker som har varit tvungna att använda sig av detta stöd, medan några stora banker som S-E-Banken och Handelsbanken har klarat sig utan det. Det finns också en allmän garanti, där staten garanterar betalningssystemet och går i god för bankernas affärer. Det är detta paraply, detta skydd, som jag menar kan få den verkan att det stimulerar till ett för högt risktagande. Det som skulle behövas från Bankstödsnämndens sida är en strategi att trappa ned garantin och att avveckla den så snabbt som möjligt för att undvika onödigt risktagande. På så sätt skulle man också undvika onödigt skydd mot konkurrens. Ett annat moment i det som majoriteten föreslår är den oligopolsituation som vi har i den svenska bankvärlden och som regeringen haft svårt att hantera. Jag tycker inte att den situationen är löst ännu, och det verkar som att vi får dras med den framöver. Jag har sett att ytterligare en bank i dagarna har fått oktroj och kan starta sin verksamhet. Men det behövs framför allt aktörer utifrån som inte ''tillhör familjen''. Det är nämligen en begränsad krets av människor och ett begränsat kunnande som behöver blandas upp med ett inflytande utifrån; det är en svensk tradition som är problematisk.
Herr talman! Ambitionen är den att staten skall avveckla sitt ägande i banker och att vi i framtiden får banker som är privat ller föreningsägda. Det finns ingenting som säger att staten kommer att hålla alla banker under armarna i ett skede framåt. En bank kan i framtiden mycket väl kunna få gå i konkurs. Det som staten kommer att garantera är insättarnas medel. Den risk som Rolf L Nilson påtalar är, åtminstone under den tid som är kvar av detta århundrade, säkerligen en onödig ängslan. Jag vill också påminna om att det inte är så länge sedan som Rolf L Nilson pläderade för att alla banker borde vara statliga. Men då skulle vi få det verkliga problemet, vilket alla förstår.
Herr talman! Jag har aldrig gjort en sådan plädering i riksdagen. Det måste ligga längre tillbaka i tiden. Jag vill påminna Rolf Dahlberg om hur det gick när man skulle privatisera Gota bank, som staten fick ta över. Den andra statliga banken, Nordbanken, fick då ta hand om Gota bank. Av de rapporter som nu kommer verkar det som att det som vi från bl.a. Vänsterpartiet var intresserade av, nämligen ett regionalt fungerande bankväsende, kan åstadkommas inom det statliga ägandet. Jag anser därför att det inte är något stort problem att staten under en överskådlig period äger en bank. Det som är det principiella och viktiga är om konkurrensen fungerar eller ej. Jag har den uppfattningen att konkurrensen inom banksektorn kan fungera med en eller flera statliga banker.

Herr talman! Konkurrensen på bank och kreditmarknaden har ju alltid, historiskt sett, varit mycket dålig. Den är fortfarande inte bra. Vi har samma uppfattning i sakfrågan som Hans Gustafsson har redovisat. Vi har tidigare år lagt fram eniga betänkanden från näringsutskottet i den här frågan. Det som nu skiljer oss åt är att socialdemokraterna tillsammans med nydemokraterna har kommit på att det är bra att man då och då gör tillkännagivanden till regeringen när man är i opposition. När man sitter på andra sidan bordet, vilket Hans Gustafsson har gjort i många år, är man inte riktigt lika snabbfotad med tillkännagivanden. Men om vi ser till sakfrågan har vi -- som jag sade i mitt inledningsanförande -- sett klara, konkreta resultat av den kritik som vi har riktat mot bankerna. Under 1993 minskade räntegapet med 1,1 procentenheter. Det har fortsatt med ytterligare 0,2 procentenheter under de två tre första månaderna i år. Jag tror att bankerna inser att detta är oerhört viktigt för deras egen skull. Dessutom tillkommer nu genom EES-avtalet att alla banker som har oktroj inom EES-länderna får möjlighet att utan vidare komma till Sverige och här starta bankverksamhet i t.ex. filialform. Numera är det också tillåtet för banker att bedriva begränsad verksamhet, vilket gör att det blir lättare för många att starta delar av bankverksamhet. Vi vet dessutom att det finns ett antal banker som nu antingen är framme med en oktrojansökan hos regeringen eller ligger i startgroparna. Hittills har det bara beviljats en, nämligen Postgiro Bank AB. Men vi vet att det kommer flera. Jag tror att regeringen har ytterligare två eller tre ärenden på sitt bord. Hos Finansinspektionen finns också ett par ärenden. Allt detta gör att man ser att vi i framtiden kommer att få en helt annan konkurrens på bankmarknaden. Detta är naturligtvis oerhört nyttigt att veta för de nu befintliga bankerna. Nu flåsar nya konkurrenter dem i nacken och det gäller att kunna behålla gamla och skaffa nya kunder. Jag tror inte att de slår sig till ro med stora räntegap när konkurrensen hårdnar. Jag tror som sagt var, att man är väl medveten om den kritik som vi tidigare har framfört.

Herr talman! Jag är övertygad om att skatteministern har exakt samma uppfattning som Hans Gustafsson och jag i själva sakfrågan -- om behovet av att sänka räntegapet. Vi i näringsutskottet har skrivit om detta i betänkande efter betänkande. Skatteministern har skrivit om det i artiklar och svarat på frågor här i kammaren. Det finns ingen anledning för Hans Gustafsson och mig att upplysa skatteministern om det problemet. Han är väl medveten om det. Jag ser en rad ljuspunkter. Konkurrenstrycket ökar nu. Det är klart att man som Hans Gustafsson säger tar vissa delar av verksamheten när man kommer in i den och att det är svårt att starta. Det råder en fullständigt negativ inställning. Hur i hela friden skall en regering, oavsett hur den ser ut, och en skatteminister kunna åstadkomma någonting, om det är så oerhört besvärligt som Hans Gustafsson nu gör gällande? Jag tror, med ganska stor optimism, att vi inom ett år är nere på det med 1--1,5 procentenheter minskade räntegap som Hans Gustafsson efterlyste. Det är realistiskt att tro det. Därför var krumeluren som ni gjorde ihop med Ny demokrati onödig.

Herr talman! Denna sena timme kan man, när man kommer upp i talarstolen efter så här goda talare, göra det lätt för sig. Det mesta har ju redan sagts. Jag skulle faktiskt vilja något beröra det som vi debatterade under sju timmar tidigare i dag, nämligen vårdnadsbidraget, och då mot bakgrund av att det under nämnda sju timmar förts diskussioner om att eventuellt öka statsskulden med ytterligare 3,7 miljarder. Det handlar alltså om ett ofinansierat bidrag. Detta skall ses i belysning av vad i varje fall jag ständigt upprepar, dvs. att vi har ett budgetunderskott om 200 miljarder kronor och en statsskuld om 1 200 miljarder kronor. Men när man sedan kommer fram till ärendebehandlingen glömmer man gärna proportionerna här. Därför skulle jag litet grand vilja återkalla varför vi egentligen hade bankkrisen, som enligt i varje fall vår uppfattning -- och det har vi också sagt i våra motioner -- egentligen har orsakats av att först och främst Riksbanken i mitten av 80-talet inte verkställde sin funktion och tog det ansvar för kretitpolitiken som är dess uppgift. Man släppte krediter fullständigt fritt. Resultatet är bl.a. det som vi debatterar här i kväll. En brist i den uppföljningen, det vet vi, är att inte heller Finansinspektionen, i varje fall i sin tidigare skepnad, fullgjorde sin uppgift och utövade de kontroller som den är skyldig att göra.

För oss är det uppenbart att Finansinspektionen inte fullföljt det uppdrag som den har. Om de här två institutionerna, alltså Riksbanken och Finansinspektionen, hade skött sina åtaganden som de enligt lagliga instruktioner skall sköta, skulle vi kanske inte ha haft bankkrisen och staten inte ha haft den här extra utgiften. Men framför allt är det alla, både då och i dag, oskyldiga människor -- småsparare, vanligt folk och särskilt företagare av alla kategorier -- som har fått, och får, betala i det här sammanhanget, bortsett från de stora belopp som staten har betalat. Det är nämnda kategorier som får betala det hela genom det onaturligt stora räntegapet. Nog finns det alltså en anledning till att det har blivit som det har blivit. Det får vi aldrig glömma. Därför tycker vi när det gäller Finansinspektionens förändring, som vi har fått positiva uppgifter om och som vi hoppas kommer att leda till en bättre kontroll, att det är synnerligen viktigt att man verkligen får ett kvitto på detta. Vi har inte föreslagit -- jag tror att det var Rolf Dahlberg som nämnde den saken -- någon ny utredning. Däremot tycker vi att det skulle vara intressant att få ett delbetänkande från den utredare som nu arbetar med de här uppgifterna. Jag tycker faktiskt att det hade varit av intresse att åtminstone någon av de två aktuella och ansvariga statsråden deltog i den här debatten. Jag vet inte hur man skall tolka deras frånvaro. Kanske tycker man, som Rolf Dahlberg sade, att krisen är över och att det inte längre är nödvändigt att ta så allvarligt på det här. Själv tycker jag att man fortfarande skall ta allvarligt på detta. Krisen är enligt min mening inte alls över. Så länge räntegapet är som nu är krisen definitivt inte över. Krisen är heller inte över förrän bankerna har betalat tillbaka ansenliga belopp av det som har betalats ut. Jag kan, som sagt, göra det lätt för mig, t.ex. genom att göra en liten summering av det som har sagts här. Jag nämnde att Rolf Dahlberg anser att krisen är över. Jag har angett en motsatt uppfattning. Rolf Dahlberg sade också ungefär att Ny demokratis reservationer är litet grand att peta i marginalen och att det handlar om att ta partipolitiska poäng. Jag tycker att det resonemanget är ganska billigt. Om man vill försöka plocka partipolitiska poäng skall man ju inte angripa de finansiella frågorna så kraftfullt som vi faktiskt har gjort ända sedan vi kom in i riksdagen. Jag vill påminna om att vi varje år har visat på de största besparingsmöjligheterna. Jag vet att övriga partier har synpunkter på de saker som vi föreslår och menar att de är omöjliga att röra. Men vi kommer ändå att fortsätta att hävda den möjligheten. Vi kommer alla dithän att vi måste ta i alla utgifter -- var så säkra! Rolf L Nilson nämnde till min stora glädje ordet derivathandel. Annars tror jag att vi var först om att nämna den i en motion, nämligen i en motion i anledning av kompletteringspropositionen. Som Rolf L Nilson påpekade har vi i det avseendet en ytterligt allvarlig begynnande kris i bankväsendet. Det har redan smällt i en fransk bank. Det rör sig om i storleksordningen 30 miljarder kronor. Häromdagen hörde jag att något liknande har skett i en amerikansk bank. De belopp som det i dag talas om, och då är de svenska bankerna inblandade, uppgår till totalt ca 5 500 miljarder i derivathandeln. Jag tror därför att det är ytterst angeläget att regeringen och Riksbanken börjar se över dessa saker. I övrigt tycker jag att Hans Gustafsson väldigt fint har belyst vårt gemensamma ställningstagande när det gäller att på ett litet allvarligare sätt påtala detta för regeringen. Jag tror också att regeringen gör vad den kan, men det går kanske att göra litet mera. Rolf Dahlberg sade att det skulle vara något lustigt med vårt förslag om att man skall tala med banker på andra sidan jorden. Men det finns faktiskt en allvarligt menad poäng när det gäller detta vårt förslag. De europeiska bankerna är ju så sammanknutna med de svenska bankerna att det finns ett gemensamt historiskt intresse. Vi kan därför inte räkna med att vi, om de bankerna mot förmodan blev spekulanter på Nordbanken, skulle se någon större förändring. Jag är helt övertygad om att om vi, om vi kunde intressera banker från Japan, Taiwan osv. som har en helt annan kultur -- jag tror att Rolf L Nilson var inne på en liknande tanke -- skulle kunna få en helt annan räntenivå. Man är ju van vid en helt annan räntenivå och vid att arbeta på ett helt annat sätt. Personligen är jag helt övertygad om att vi så att säga i de här ländernas släptåg skulle kunna få med en del av deras industrier som skulle kunna göra intressanta investeringar i Sverige. Vad som här framförts är en allvarlig tanke från vår sida. Jag tror att det ligger en del i den. Herr talman! Slutligen yrkar jag bifall till vår reservation nr 2. Naturligtvis står vi också bakom övriga reservationer, men vi tänker inte begära votering i fråga om dessa.

Herr talman! Betänkande 21 från näringsutskottet, som vi nu skall behandla, gäller om frågor om provning och kontroll av produkter. Ett i huvudsak enigt utskott står bakom förslaget till riksdagen. Men i två avseenden råder det delade meningar, som också framgår av de bägge socialdemokratiska reservationer som fogats till betänkandet. Den första reservationen gäller de risker för jäv som ligger i den av regeringen föreslagna och av utskottsmajoriteten tillstyrkta organisationen för marknadskontroll. Enligt förslaget kan en och samma myndighet få ansvaret både för typgodkännande av en produkt och för marknadskontrollen inom samma produktområde. Därför föreslår vi i reservation 1 att detta problem undanröjs genom att öppna för möjligheten att i särskilda fall låta provningsorganet också svara för typgodkännandet. En sådan ordning menar vi också skulle bidra till att den höga kompetens som i dag finns i våra nationella certifierings och provningsorgan kan bibehållas, vilket är viktigt ur näringspolitisk synpunkt. Herr talman! Den andra frågan i betänkandet där den socialdemokratiska uppfattnigen skiljer sig från utskottsmajoritetens gäller storleken på anslaget till Elsäkerhetsverket för nästa budgetår. Utskottsmajoriteten stöder regeringens förslag om en sänkning av anslaget till drygt 39,6 miljoner kronor. I vår andra reservation föreslår vi oförändrat anslag till Elsäkerhetsverket för nästkommande budgetår på 45 miljoner kronor. Vi menar att det är rimligt att anta att Elsäkerhetsverkets engagemang i marknadskontrollen av elprodukter kommer att öka som en konsekvens av att det nuvarande registreringssystemet för elektrisk materiel avskaffas. Den nödvändiga provningen av elprodukter kommer att förskjutas från produktionsledet till marknaden, där Elsäkerhetsverkets ansvar ligger. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till de båda socialdemokratiska reservationer som är fogade till detta betänkande och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Som redan nämnts behandlar det här betänkandet regeringsförslag om riktlinjer för organisation av en marknadskontroll av produkter. Den här typen av organisationer är också under uppbyggnad i övriga länder som är anslutna till Det som riksdagen skall ta ställning till är ett förhållandevis okomplicerat, flexibelt system för marknadskontroll av produkter, ett system där framtida förändringar och anpassningar -- vid eventuella behov av sådana -- relativt enkelt kan göras. Anslag till Elsäkerhetsverket behandlas också i detta sammanhang. Som föregående talare redan sagt är utskottet enigt om huvudinnehållet och inriktningen i regeringens förslag, även om det finns två reservationer. Regeringens förslag tillstyrks alltså. Den ena reservationen är av viss principiell karaktär. Den andra är av mer finansieringsteknisk karaktär. Det nu aktuella ärendet följer upp beslut om en ny lag från 1992 och den process som en EU-anpassad kontrollverksamhet kräver. Det vi nu skall besluta om gäller ett system för marknadskontroll med inriktning på redan marknadsförda produkter. Det är viktigt att det fungerar bra. Det är en statlig efterkontroll av att tillverkare och importörer har fullgjort sina förpliktelser. Det gäller bl.a. att säkerhetskrav verkligen är uppfyllda. SWEDAC föreslås bli samordnande myndighet. Man hade i och för sig kunnat stanna för Kammarkollegiet, men det handlar i första hand om tekniska frågor och inte om handelspolitiska. Därför är valet av SWEDAC ganska naturligt. Axel Andersson vill att riksdagen stöder reservationerna som är fogade till betänkandet. Det som den socialdemokratiska reservationen tar upp i fråga om eventuella risker för jäv behöver inte behandlas här och nu. Den diskussionen bör föras när konkreta ställningstaganden till ansvarsfrågor om typgodkännande är aktuella. Resonemanget är i alla fall tills vidare högst hypotetiskt. Till detta kan man också lägga att systemet bygger på att ackreditering innefattar prövning av förtroende och integritet även hos dem som söker ackreditering. Den andra reservationen rör finansieringen av Elsäkerhetsverket. Här delar alltså inte utskottsmajoriteten reservanternas bedömning. Elsäkerhetsverket bör resultera i en motsvarande minskning av anslagen till verksamheten. Här finns också medbakat ett produktivitets och effektiviseringskrav på ca 3 %, ett krav som utskottets majoritet anser vara rimligt. Utskottsmajoriteten anser alltså att det inte finns anledning att nu anslå vad som kan uppfattas som extra pengar i förväg. Att handla på det sättet ger inte de rätta signalerna. Det kan bidra till att försvaga incitamenten för en rationell och optimal verksamhet. Herr talman! Mot denna bakgrund, och med hänvisning till vad som för övrigt framförts i betänkandet yrkar jag bifall till näringsutskottets betänkande nr 21 och avslag på reservationerna.
Herr talman! Det är alldeles säkert en hart när övermänsklig uppgift att försöka övertyga Roland Lében och utskottsmajoriteten om det riktiga i att byta sida före voteringen och stödja reservationerna. Men med anledning av det Roland Lében sade måste jag ändå konkretisera och förtydliga litet varför vi tycker att dessa delfrågor i hela omdaningsprocessen av provnings och kontrollverksamheten är så pass viktiga att vi skriver reservationer. Det gör vi inte bara för att vi tycker att det är kul att skriva reservationer. Det är kvaliteten på det här viktiga arbetet som vi på det här sättet vill värna om. Roland Lében säger att tidpunkten inte är inne, att vi kan avvakta och se och att det är lämpligt att återkomma senare. Sedan säger Roland Lében också att det vore felaktiga signaler. Jag tycker precis tvärtom. Den här kammaren skall ge tydliga signaler om hur viktigt kammaren anser att det är att provningsverksamheten också framgent, i den nya organisationen, håller samma höga kvalitet som den har gjort tidigare. Det menar vi att man gör genom att peka på de möjligheter till jäv som ändå föreligger i regeringsförslaget. Det är inte bara fordonskontrollen vi tänker på. Det är en riktig signal att säga att Elsäkerhetsverket bör få behålla fjolårets anslag oförändrat även nästa budgetår. Det är den signal som säger till Elsäkerhetsverket att riksdagen förväntar sig att Elsäkerhetsverket mer aktivt går in på marknadskontrollen när vi nu får en sådan och att den delen väl motsvarar det bortfall som omorganisationen medför från den andra funktionen.
Herr talman! Att omdaningsprocessen är viktig är vi fullkomligt överens om. Att kvaliteten är viktig är vi också överens om. Det är naturligtvis självklarheter. Det här handlar om den principiella organisationen. Axel Andersson konstaterar mycket riktigt att han redan inser det orimliga i att begära att vi här och nu ändrar ett ställningstagande som vi gjort och tänkt igenom. Som jag sade tidigare prövar man även integriteten och förtroendet när man prövar de här sakerna. Skulle vi verkligen hamna i en ordning som medför missbruk eller dissonans, kommer man naturligtvis att vara beredd att ompröva dels den berörda provningsinstansen, dels systemet som sådant. Men där är vi inte, och troligen kommer vi inte att hamna där heller. När man tar ställning till aktuella frågorna får man ta upp också de här sakerna. När det gäller Elsäkerhetsverket och pengarna är det inte sannolikt att marknadskontrollen, även om den är mycket aktiv, kommer att motsvara den aktivitet som verksamheten nu har, utan det blir ett bortfall av verksamheten.
Herr talman! Jag sade inte orimligt utan omöjligt. Det är litet skillnad i betydelsen på ord. Ibland tar realpolitikern över, särskilt när timmen är sen. Jag skall för min del inte förlänga kammarens sammanträde något mer än att jag, bara för att bevisa för Roland Lében och andra att jag är lika envis som Roland Lében, kommer att stå fast vid mitt yrkande om bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Hans Andersson betygar sin tacksamhet och glädje ett par gånger om och motiverar utskottets tillstyrkan av det ena yrkandet med att det har varit kloka åsikter från Vänsterpartiet. Möjligen skulle det kunna förklara varför det andra gånger inte blivit tillstyrkan till vmotioner. Nu vet vi det. Jag har inte mycket att tillägga i sak. Här är det en ordning med dispens. Nu har regeringen genom förslag fört fram hur man vill ha det. Det har utskottet tillstyrkt med den skillnad som Hans Andersson uppehöll sig vid, nämligen att samtycket skall medges skriftligt. Ett enhälligt utskott har funnit att detta var en förbättring som det fanns anledning att göra. Det råder inga tvivel om att det är nog så grannlaga när det gäller integritetsfrågor av den här arten. Därför är det viktigt att det inte kan uppstå missförstånd. Samtycket måste verkligen vara helt klart. Därför, herr talman, vill jag lika lågmält, för att inte säga ödmjukt, yrka bifall till hela hemställan i betänkande 24.

Herr talman! Egentligen finns det inte så mycket att tillägga, för här handlar det mycket om att Hans Andersson blandar sin glädje och sitt missnöje. Han uttalar i och för sig goda truismer om granskningens värde och vikt. Om detta är vi ju helt ense, så det är inte det som det handlar om. Han klagade över sin ensamhet. Det må så vara. Han var ju så ensam att han inte ens kom fram med en särskild meningsyttring, vilket hade varit möjligt. Han har också beklagat bristen på diskussion här. Men, herr talman, att diskussionen inte blir särskilt fyllig beror ju på att utskottet har en gemensam slutsats när det gäller de båda oppositionsmotionerna och riksdagsrevisorernas rapport, vilken för övrigt är ett utomordentligt dokument. Den visar just att riksdagens intresse för en mer aktiv granskning är av mycket stort värde. Därför tror jag egentligen inte att man skall ta så allvarligt på det som Hans Andersson sade om att utskottet slapp ifrån glödande bollar och att vi inte hade klart för oss hur vi ville ha det. De konkreta frågor som påtalats om förbättringar när det gäller kassakontroller, internrevisioner och samspelet mellan olika områden överensstämmer med vad revisorerna har sagt, och de bör följas upp. Det är ingen tvekan om att Arbetsmarknadsverket redan har iakttagit en skärpning som har varit välgörande. Över allt detta kommer ju nu denna parlamentariska utredning som kommer att plöja mycket djupt i dessa frågor. Där är riksdagsrevisorernas rapport ett utomordentligt underlag. Herr talman! Sedan är det ju genom försynen eller på annat sätt så vist ordnat att detta också skall läggas i Hans Anderssons knä och händer. Det betyder att det inte lär bli något försummat med tanke på den mycket höga, för att inte säga högtidliga, bekännelse till en noggrann granskning som Hans Andersson här har bekänt sig till. Låt mig önska den parlamentariska kommittén god lycka i verksamheten. Det gäller självfallet också

Herr talman! Hans Andersson landar på känt maner, dvs. att missnöjet tar över. Det är möjligt att det lät ironiskt när jag sade att Vänsterpartiet inte har anmält vilket beslut de skulle vilja att riksdagen fattade. De har de yrkanden som är framförda och som förvisso inte är originella, för de överensstämmer med vad rapporten har handlat om samt också med vad den parlamentariska utredningen skall syssla med, så de har egentligen inte tillfört så mycket. Hans Andersson sade att den väldiga kritik som nu kommer från rikdagsrevisorerna hade Vänsterpartiet för länge sedan tänkt på. Det skulle vara intressant att få några exempel som Hans Andersson menar skulle ha varit borttappade under resans gång. Jag tror att Hans Andersson gör en efterhandskonstruktion för att kompensera det faktum att Vänsterpartiets meningsyttring helt saknas i detta betänkande.

Fru talman! Kravet på rättssäkerhet vid beskattningen är varken särskilt nytt eller kontroversiellt -- tvärtom. Rättssäkerhetsaspekterna har alltid haft en framträdande plats vid utformningen såväl av materiella skatteregler och deklarationsförfaranden som vid uppbörd och kontroll. Skatteförvaltningen bedriver också sedan länge sin verksamhet med tillbörlig respekt för den enskildes integritet och rättigheter. Det finns i dag inte heller någon allvarlig kritik mot skatteförvaltningens arbetssätt eller befogenheter. I de allra flesta fall löper kontrollarbetet friktionsfritt i samverkan mellan revisorn och den reviderade. Den kritik som förekommer på detta område handlar om någonting helt annat och riktar sig främst mot regeringens handfallenhet inför det tilltagande skattefusket och den växande och allt grövre ekonomiska brottsligheten. Riksdagens revisorer påpekade t.ex. i en rapport om den ekonomiska brottsligheten att dagens lagstiftning ger dåligt stöd åt myndigheternas kontrollarbete. De förslag som regeringen nu lägger fram kommer att ytterligare försvåra detta kontrollarbete. Vi socialdemokrater har naturligtvis inget emot att förbättra rättssäkerheten för den enskilde medborgaren. För oss har det alltid varit självklart att statsorganen skall följa gällande regler. Lika självklart är det att det skall finnas skydd för den enskilde mot missbruk från statsmaktens sida och mot oberättigade anspråk från den offentliga maktens sida. Men för oss socialdemokrater finns det ytterligare en viktig aspekt på rättssäkerheten. Vi menar, att i rätssäkerheten också ligger att den enskilde skall skyddas mot skador till följd av brottslighet eller otillbörligt utnyttjande av enskild makt. Det handlar helt enkelt om att den enskilde skattebetalaren skall ha garantier för att skattebördan fördelas enligt gällande rätt och att övriga skattebetalare fullgör sina skyldigheter. Den enskilde näringsidkaren skall t.ex. garanteras konkurrens på lika villkor och att åtgärder vidtas för att övriga näringsidkare fullgör sina skyldigheter. Denna aspekt på rättssäkerheten har fått en underordnad ställning i regeringens proposition. Däremot tog riksdagens revisorer upp den i sin rapport. De konstaterade att samhällets misslyckanden i kampen mot den ekonomiska brottsligheten har inneburit att allmänhetens tillit till rättssamhället har urholkats och att företagen i många branscher inte längre konkurrerar på lika villkor. En annan viktig aspekt på rättssäkerheten är att de enskilda skall kunna förutse de rättsliga följderna av sitt handlande. De problem som finns på detta område hänger i stor utsträckning samman med brister i skattelagstiftningens materiella utformning. Även här har riksdagens revisorer framfört kritik. I sin rapport påpekade man t.ex. att skattelagarna ofta är krångliga och att det finns betämmelser som är så svåra att tillämpa att det krävs flera domar i högsta instans för att rättsläget skall klarna. Vi socialdemokrater anser, att regeringen inte förmått leva upp till detta krav på ett rättssamhälle. Sedan den första januari i år råder det t.ex. mycket stor osäkerhet om vilka rättsregler som gäller på företagsbeskattningens område. I slutet av förra året gjorde riksdagens borgerliga majoritet på regeringens förslag omfattande förändringar i företagsbeskattningen. Redan efter en vecka insåg regeringen att man gått för långt och annonserade i en skrivelse förändringar i förändringarna. När sedan propositionen långt om länge kom så visade det sig att den viktigaste av de annonserade förändringarna inte kunde genomföras. Ett annat exempel är regeringens famösa handläggning av problemen med den s.k. gröna dieseln. Här har skatteministern på kortare tid än ett år avgivit inte mindre än tre propositioner med förslag, förändringar och förändringar i förändringarna. Det här är ju rena parodin på lagstiftning och egentligen skulle man kanske kunna skratta åt eländet om det inte vore för de allvarliga konsekvenserna för bl.a. rättssäkerheten genom att förutsebarheten blir i det allra närmaste obefintlig. Det här är ett av de stora problem som de rättsvårdande myndigheterna i dag ställs inför. Ett annat och mycket större är den snabba utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten. Forskare vid Brottsförebygggande rådet har uppskattat den svarta ekonomin till ca 100 miljarder kronor. Jurist och samhällsvetarförbundet framhåller i sitt remissyttrande att det nu närmast råder ''inbördeskrig'' mellan brottsbekämpare och ekobrottslingar, och riksdagens revisorer konstaterade i sin rapport att de ekonomiska brotten inte bara blivit fler utan också grövre. Denna destruktiva och snabba utveckling ställer ökade krav på kompetens, kapacitet och förmåga till snabbt handlande hos skatteförvaltningen. Det handlar inte bara om att kontrollera att bokföringen är korrekt eller att lämnade uppgifter är fullständiga. Det handlar allt oftare om att förhindra att bokföring och annat bevismaterial förstörs eller om att skattemedel försvinner utomlands. Här gäller det för skattemyndigheterna att kunna handla snabbt och rationellt. Förslagen i regeringens proposition motverkar myndigheternas möjligheter på detta område. De försvårar kampen mot den ekonomiska brottsligheten, och de ger en fullständigt felaktig signal till både allmänheten och brottslingarna. Jag vet inte hur många av kammarens ärade ledamöter som läst Dagens Nyheters debattsida i dag. Där framförs en fullständigt nedgörande och förkrossande kritik av regeringens förslag på detta område. Här står: Regeringens nya förslag gör det i princip omöjligt för skattemyndigheten att komma åt skattefusk. Förslaget är det sämsta och minst genomtänkta som regeringen presenterat under sin tid vid makten. Det är inte vem som helst som skrivit detta. Det är ordföranden i Civilekonomernas riksförbund Jan Eskil Jörby. Han är representant för dem som har att handskas med dessa frågor vid den s.k. fronten. Det borde stämma till eftertanke hos den borgerliga regeringen. Förslagen innebär att skatteförvaltningens befogenheter när det gäller att vidta kontrollåtgärder mot den skattskyldiges vilja dels begränsas, dels i stor utsträckning överförs till länsrätten. Det säger sig självt att detta skulle minska möjligheterna till en effektiv skattekontroll. Kontrollverksamheten kommer att bli tyngre, ta mer tid och mer resurser. Särskilt allvarliga är begränsningarna i möjligheterna att bedriva revisionsverksamhet. Regeringen föreslår t.ex. att den s.k. tredjemansrevisionen skall avskaffas och ersättas med ett system med kontrolluppgifter. Man måste fråga sig hur regeringens bild av verkligheten ser ut. Är man t.ex. medveten om att näringsstrukturen i Sverige i dag i stor utsträckning kännetecknas av nätverk med mycket samverkan och stor intressegemenskap mellan företagen? Är man medveten om att dagens ekonomiska brottslighet till stor del består av momsbedrägerier och falska fakturor? Mervärdesskatten är, som alla vet, en skatt i flera led, och myndigheterna måste snabbt kunna stämma av uppgifterna från det reviderade företaget mot uppgifter i andra företag. Nu föreslår man visserligen att tredje man i stället skall kunna avkrävas en kontrolluppgift. Men det är ju ett mycket trubbigt instrument. Risken är stor för att oriktiga uppgifter lämnas och att grundnoteringar om transaktionernas rätta innehåll förstörs eller undanskaffas. För landets alla seriösa företagare -- det finns faktiskt många sådana -- är en effektiv revisionsverksamhet inget som helst problem. Den är snarare ett stöd. Det är de oseriösa företagen som har anledning att känna obehag inför tanken på en revision. Det är just precis vad de skall göra. Jag kan inte förstå vad regeringen har för anledning att minska övervakningen av dessa företag, i all synnerhet som denna övervakning är till en klar fördel för de seriösa företagen. Det ger dem möjlighet att konkurrera på lika villkor. Regeringen föreslår också att möjligheterna till revision av fysiska personer tas bort. Vi socialdemokrater tycker att det ligger en del i det förslaget. Vi menar dock, att det först behövs ytterligare tankearbete för att reda ut hur vi skall klara av kontrollen av de enskilda personer som bedriver en omfattande handel med värdepapper utan att vara näringsidkare. Att detta är ett gigantiskt problem fick vi klart för oss av ett antal tidningsartiklar för någon månad sedan. Här framgick det med all önskvärd tydlighet att kontrollen av reavinster på aktier hos enskilda personer i stort sett är obefintlig. Och det är inte småpengar som det handlar om. Bara under 1993 Många gjorde sig en rejäl hacka. Min fråga till majoritetens talesman blir därför: Vilka åtgärder tänker ni vidta för att lösa detta enorma kontrollproblem, när ni nu utan vidare tar bort möjligheterna att revidera enskilda personer? Vi socialdemokrater motsätter oss också föreslaget om att avskaffa bevissäkringslagen. Det är ett viktigt vapen mot skattefusk och fiffel. Det vapnet vrider nu regeringen ur händerna på skattemyndigheterna. I dess ställe sätter man något som man kallar tvångsåtgärdslagen. Vår principiella uppfattning är att skatterevisioner och andra kontrollåtgärder så långt möjligt skall genomföras i samverkan med den skattskyldige. Vi anser dock, att skattemyndigheterna bör ha möjligheter att utan större dröjsmål fullfölja en påbörjad skattekontroll, även om den skattskyldige skulle vägra att medverka. Dessa möjligheter beskärs starkt i den nya tvångsåtgärdslagen. Risken är mycket stor att denna lag endast kommer att gynna de oseriösa företagen. Dessa företag får nu möjligheter att förhala skatteutredningar genom att varken tillåta revision i företagets lokaler eller genast ställa räkenskaper och andra handlingar som behövs för revisionen till skattemyndigheternas förfogande. Den oseriöse företagaren vinner på detta vis tid för att kunna förstöra eller undanskaffa relevant information. Det drabbar alltså återigen den seriöse företagaren i form av sämre konkurrensvillkor. Man kan fråga sig om det verkligen är detta som regeringen vill åstadkomma. Fru talman! Jag tänker inte gå igenom alla regeringens förslag och våra motförslag. Det skulle ta för lång tid. Jag har försökt peka på hur regeringens förslag försvårar kampen mot den ekonomiska brottsligheten och hur den faktiskt också urholkar rättssäkerheten. Jag skall sluta mitt anförande med en fråga till majoritetens talesman. Regeringens förslag i propositionen motiveras, åtminstone, med omsorgen om rättssäkerheten. Man begränsar skattemyndigheternas möjligheter att vidta kontrollåtgärder mot den skattskyldiges vilja. Man överför beslutanderätten om sådana åtgärder till länsrätten. Allt detta görs -- säger man -- av hänsyn till den enskildes integritet och rättssäkerhet. Hur kan det då mot den bakgrunden komma sig att regeringen bara för en månad sedan lade fram en annan proposition som går stick i stäv med dessa ambitioner? Jag tänker på propositionen som skall reglera EFTA:s övervakningsmyndighets möjligheter att genomföra undersökningar av svenska företag i konkurrensärenden. Enligt det förslaget skall övervakningsmyndigheten kunna genomföra sådana undersökningar trots att företagen motsätter sig det, och man skall kunna dyka på vilket företag som helst utan föregående varning. Det som svenska företagare nu har att se fram emot är de beryktade s.k. dawn-raids, dvs. oanmälda besök vid kontorstidens början, utan föregående domstolsbeslut och med mycket små möjligheter att skydda särskilda utrymmen eller att undanta känsliga handlingar. Här har regeringen inga invändningar, tvärtom. Man tillstyrker förslagen varmt. Hur kommer det sig, Knut Wachtmeister, att aktiviteter som i det ena ögonblicket är höjden av rättsosäkerhet i nästa ögonblick accepteras fullt ut av den borgerliga regeringen? Vadan denna dubbelmoral? Kan det vara så att anslutningen till EU går före närmast heliga moderata principer om rättssäkerhet för den enskilde, så att ändamålet helgar medlen? Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1, 4 och 13. Vi socialdemokrater vidhåller självfallet våra ståndpunkter i våra övriga reservationer, men jag avstår för tids vinnande från att yrka bifall till dem.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande SkU31 behandlar rättssäkerhet vid beskattningen. Vi nydemokrater tycker att regeringens proposition i detta ärende är ett steg i rätt riktning. Men den är långt ifrån tillräcklig. Det är därför vi har sex reservationer till betänkandet. Jag tänker inte diskutera dessa reservationer så mycket i detalj. Jag skall mer gå in på lagstiftningsområdet. Från Ny demokratis sida anser vi att man bör sätta individen i främsta rummet, inte någon myndighet. Vi anser därför att rättssäkerheten för den enskilde måste vara hundraprocentig när det gäller skattefrågor; det måste den för övrigt vara på alla områden. Vi har ett samhälle i vilket medborgarna tyvärr har åsidosatt rättssäkerheten. Det gör de genom att protestera, tyst. Det bevisas klart och tydligt när man tittar på samhällsstruktureringen och hur den fungerar. Vi har en svart sektor som troligtvis omfattar närmare 150 miljarder kronor. Det är, mina damer och herrar i denna kammare, 10--12 % Jag talade i förra veckan med engelska polisen som bekämpar ekonomisk brottslighet, och jag talade med skattemyndigheterna i London. Den svarta sektorn uppskattas i England till ca 4 %. Man tyckte i och för sig att det var litet för högt. Engelska polisen frågade mig om Sveriges svarta sektor. Och jag svarade att den utgjorde 10--12 %. Varför blir det då på detta sätt? Det beror på att medborgarna i det svenska samhället inte har någon tilltro till oss i denna kammare, lagstiftarna. Vi stiftar lagar som inte är trovärdiga. Då -- ursäkta utrycket -- bryr sig inte medborgarna i samhället om lagarna. Det är bara så enkelt. Jag skall ta upp några exempel. Det är visserligen känsligt att göra så i denna kammare, fru talman. Men jag skall tala om den kostnadsersättning som riksdagsledamöterna får. Det är alltså ett arvode som vi riksdagsledamöter får. Vi har dels en viss lön, dels en viss kostnadsersättning därutöver. Denna kostnadsersättning skall täcka våra utgifter för telefon, tidningar, data, eventuella hotellrum osv. Hör och häpna! Denna kostnadsersättning beskattas olika för oss riksdagsledamöter. Det är alltså ingen likvärdig behandling ens när det gäller denna kostnadsersättning. Skattemyndigheterna ute i landet tolkar vår kostnadsersättning på olika sätt. En del riksdagsledamöter får på kostnadsersättningen avdrag för tidningar; det går alltså igenom. I andra län får vissa riksdagsledamöter inte godkänt för kostnaden av tidningar. En del får sin representation godkänd osv. Jag skulle kunna dra fram olika exempel i ett par tre timmar, men ni förstår säkert vad jag menar. Inte ens vi riksdagsledamöter är likvärdiga inför skattelagarna. Hur skall vi då i denna kammare kunna begära att vanliga, snälla, hederliga människor på gatan skall följa lagstiftningen? Det är något som jag inte begriper. Hur skall vi kunna åstadkomma någon trovärdighet? Vi talar om politikerförakt, men vi i denna kammare får banne mig skylla oss själva. Det är bara så. Om vi inte kan stifta klarare lagar och inrätta klarare regler, så att skattemyndigheterna kan tolka vår lagstiftning på ett korrekt sätt och så att skattebetalarna kan behandlas likvärdigt blir vi aldrig trovärdiga. Det lovar jag. Då kanske vår svarta sektor om ett år eller två ligger på 200 miljarder kronor. Jag tänker ta upp ett typiskt ärende som vi i skatteutskottet talade om för någon månad sedan. Vi talade om taxiägare. Vi anser att när en taxi rullar mer än 8 000 mil per år skall taxiägaren inte beskattas för något förmånsvärde för bilen om han äger bilen själv. Utskottet var enigt om detta. Hör och häpna vad utskottet skriver om lagstiftningen: ''Regeln om skattefrihet vid ringa användning privat torde'' -- hörde ni, torde! -- ''också leda till att en taxiägare i allmän inte bör beskattas för något förmånsvärde för en bil som gått i taxitrafik mer än 8 000 mil per år, om han dessutom har en annan bil för privatbruk. Dessutom bör vid körning över 6 000 mil förmånsvärdet jämkas till ett halvt basbelopp --- -- ---.'' Detta skickar vi ut till Riksskatteverket. Riksskatteverket skickar sedan ut direktiv till sina skattemyndigheter ute i landet om att en bil som gått mer än 8 000 mil per år inte bör förmånsbeskattas. Låt oss ta ett exempel från min kommun. Där finns en taxiägare vars bil rullar 8 001 mil per år. I det fallet anser skattemyndigheterna att denne person inte bör förmånsbeskattas. Hans bil värderas alltså inte ens till ett halvt basbelopp. I Skövde finns det en taxiägare som har en bil som rullar 14 000 mil per år. Denne taxiägare bor bredvid en skattemas. Skattemasen har sett taxiägaren privat åka och köpa korv eller ett paket cigaretter en gång. Denne taxiägare blir förmånsbeskattad med 35 000 kr. Därefter träffas de två taxiägarna och diskuterar detta. Den ene säger att hans bil rullar 14 000 mil och att han förmånsbeskattas, och den andre säger att hans bil rullar ca 8 000 mil, men att han inte blir beskattad på det sättet. Tror ni att de får något förtroende för denna kammare? Det måste ju stå ''skall'' i lagtexten, så att alla taxiägare behandlas på lika villkor. Så enkelt är det. Annars får vi ingen trovärdighet för rättssäkerheten. Jag garanterar er detta. Till sist, fru talman, vill jag ironisera litet grand över det här. Jag har hört vissa riksdagsledamöter i kammaren säga att ''bör'' bör tolkas som ''skall''. Jag har ringt till ett tjugotal skattemyndigheter och frågat hur de tolkar ''bör''. De har sagt att de tolkar ''bör'' som ''bör'', inte som ''skall''. Därför skulle jag vilja lägga till ett PS i lagstiftningen, där det skall stå: ''Bör'' bör tolkas som ''skall'', och därför bör ''bör'' vara ''skall''. Det är ganska bra. Ta med det i lagstiftningen, så skattemyndigheterna förstår vad vi i riksdagen menar! Fru talman! Jag nämnde att vi har sex reservationer, men jag yrkar bifall till endast reservationerna 6 och 12, för att spara tid i kammaren.

Fru talman! I kammarens debatter är tanken att vi lyssnar och att vi redovisar egna ståndpunkter. Vi i Vänsterpartiet har redovisat våra ståndpunkter i en meningsyttring till betänkandet, och jag behöver inte återge den. Jag har lyssnat på de två föregående talarna, och jag kan säga att jag är överens med Lars Hedfors från Socialdemokraterna på alla väsentliga punkter. Jag är också till stora delar överens med Peter Kling från Ny demokrati när det gäller att skildra problemen med den svarta ekonomin. Det är bara det att Ny demokratis talesman inte är riktigt överens med sig själv. Om han hade varit det, hade han varit överens med Hedfors och Bäckström om att man behöver förstärka insatserna mot den ekonomiska brottsligheten och inte luckra upp de instrument som samhället har för att beivra denna svarta sektor. Det är alltså synd att Peter Kling inte kan vara överens med sig själv och med Hedfors och Bäckström -- då hade vi kunnat bilda en majoritet för att behålla kraftfulla instrument mot den ekonomiska brottsligheten. Vi vet nu att det finns en majoritet i kammaren som inte kommer att rubbas, och det är synd. Det gör att vi får pröva de här frågorna till hösten igen, när det finns en annan majoritet i kammaren. Det är synd att behöva diskutera lagstiftning i sådana här grundläggande rättsvårdande frågor flera gånger. Det vore värdefullt att ha ett stort mått av samsyn. Jag tror att det är möjligt att skapa en sådan. Vi har ju sett att företrädare för regeringspartier har gjort ett gott arbete inom Riksdagens revisorers verksamhet för att ta upp frågan om den ekonomiska brottsligheten. Det finns alltså möjligheter. Men det finns också andra krafter inom de borgerliga partierna som är ideologiskt bestämda. Man har utgått från synen att det finns ett stort problemområde här. Man har hört detta under många år i opposition. Man har suttit på Rotaryluncher, man har träffat företagare som har klagat bitterligen, och man har läst Skattebetalarnas förenings tidning Sunt förnuft, som har tagit upp en rad fall där skattskyldiga har utsatts för en dålig behandling. Det är fallet Hjortberg och fallet Alvgard, som är allvarliga fall. Men vad man har glömt är att de här problemen är åtgärdade. Det har hänt mycket på lagstiftningsområdet sedan de här frågorna var aktuella. Vi har fått F-skattebevis. Vi har redan gjort en rad uppstramningar inom den här sektorn. Här är ett klassiskt problem i politiken: en bro för mycket. Man fortsätter av egen kraft att rulla frågan vidare, fast de akuta problemen inte längre finns. Detta syns mycket tydligt i remissammanställningen, där olika typer av domstolar säger att det är bra att de får en klarare lagstiftning. Ja, det är nog riktigt att domstolarnas arbete kan underlättas. Men domstolarna har ju icke till syfte att vara ekopoliser. Domstolarna har ett intresse av att döma efter de lagar som finns, och de är naturligtvis intresserade av att ha en enkel lagstiftning. Det finns också ett annat intresse i de här frågorna, som är en enkelhet i sig. Det finns ett intresse av att få in de skatteintäkter som samhället behöver och av att se till att företagare kan konkurrera på lika villkor. Fru talman! I ett av remissvaren från civilekonomerna tog man ett mycket pedagogiskt exempel, med två småföretagare som säljer för 10 000 kr om dagen. Det räcker med att den ene företagaren tar undan bara 1 000 kr av sina intäkter om dagen och sätter in i en svart del av sin ekonomi, för att denne skall kunna sänka sina priser med 20 %. Om denna möjlighet finns, är risken påtaglig att några kommer att utnyttja den. Då kommer alla seriösa företagare -- huvuddelen, den stora, förkrossande majoriteten, är ju hederliga företagare -- att drabbas i ett oerhört svårt konkurrensläge. Jag talar alltså för alla de företagare som har rätt att ställa krav på rättvisa och rimliga konkurrensvillkor. Om vi lämnar civilekonomernas remissvar och tittar på vad en instans som Riksrevisionsverket har sagt, finner vi att man i sitt remissvar påtalar följande: Det grundläggande motivet för utredningen och direktiven var att redan vidtagna åtgärder inte är tillräckliga. Enligt vår mening borde behovet av förändringar ha analyserats utifrån empiriskt underlag, där uppgifter om bl.a. antalet skattskyldiga som berörs och en närmare genomgång av konsekvenserna för enskilda ingår. Ja, just det! När jag gick i skolan höll vi på med matematik, och vi fick ibland skriva VSB, dvs. vilket skulle bevisas. Det är det man har glömt i den här frågan. Man har inte bevisat behovet. Man har bara antagit att det finns stora problem, att många skattskyldiga drabbas orättmätigt. Men det vet vi inte. Det kan sägas vara ett problem om det bara är ett fåtal som drabbas. Ja, det är ett problem, men man har inte bevisfört att det ens är ett fåtal som drabbas, utan man säger att någon möjligen, rent teoretiskt, skulle kunna tänkas drabbas av denna rättsregel som nu gäller. Men man har inte ens bevisfört enskildheterna, att man behöver komma till rätta med det. Det är det som är felet. Jag tror inte att skatteutskottets ordförande kan tala om hur många aktuella rättsfall från den aktuella perioden som man egentligen skall ta upp och undanröja. Jag tror inte att vi kommer att få något svar i dagens debatt. Man angriper ett fiktivt problem, men man skapar reella möjligheter. Man kan angripa ett fiktivt, teoretiskt problem, men man skapar konkreta, verkliga möjligheter för ett avancerat skatteundandragande och ren brottslighet i vissa fall. Det är dåligt och illa avvägt. Fru talman! Därför har vi i Vänsterpartiet sagt att det finns inslag i det här som vi kan överväga. Men vi vill ha en samlad lösning ihop med de åtgärdsprogram som förväntas från Riksdagsrevisorerna, med åtgärder mot ekonomisk brottslighet för att kunna lösa detta i en helhet. Detta var vår begäran. Men man säger nej. Man vill utnyttja den majoritet som man är säker på att man har denna vår, för att inte riskera att behöva diskutera detta tillsammans med andra politiska krafter till hösten. Därför tar man inte erbjudandet på allvar. Detta säger också litet grand om varför man har så bråttom. Man är fast i ett teoretiskt tänkande i skattefrågorna, inte i en praktisk syn för att försöka garantera rättsskyddet men också rättvisa konkurrensvillkor och intresset av att få in medel till det allmänna. Fru talman! Jag vill yrka bifall till Vänsterpartiets meningsyttring under mom. 1. När det gäller enskildheterna har vi haft en rad synpunkter. Jag har redan sagt att jag till stor del instämmer i vad Lars Hedfors tidigare sade. Det gäller bl.a. frågorna om revision, som är den allvarligaste bristen i beslutsunderlaget i det här betänkandet. Det är aningslöst, fru talman, att tro att tredje man kommer att samarbeta lojalt vid skriftliga förelägganden, på samma sätt som när det gäller obligatoriska kontrolluppgifter. De här udda betalningarna kan avsiktligt eller oavsiktligt komma att utelämnas i svaren. Empiriska erfarenheter tyder på att företagen har en större lojalitet mot sina kunder och leverantörer än mot skattesystemet. Det är inte underligt i sig att det är så. Många skattefall visar att det är så. Undersökningar från BRÅ visar att det är oerhört viktigt att ha de här formerna för revisionsverksamhet. Det är viktigt att kunna inhämta selekterad information om räkenskaper. Detta är allvarligt. Fru talman! Den tid jag begärde är nästan slut. Jag vill påpeka vad Hedfors sade och som vi har tagit upp i vår motion. Det är märkligt vad man anser vara rimligt när det gäller att kontrollera att konkurrensvillkoren är lika för att anpassa Sverige till EU och när det gäller gryningsraiderna. Men samma regler är helt otänkbara när det gäller att se till att skattereglerna följs. För att garantera marknaden är man villig att gå oerhört långt, men när det gäller att se till att vi har likhet inför betalningen till det allmänna väger integritetsskälen oerhört tungt. Det är en bedömning som visar en ideologisk position. Det är inte att se till verkligheten.

Fru talman! I den motion som ligger till grund för de socialdemokratiska reservationerna sjunger man inledningsvis rättssäkerhetens lov. Rättssäkerhetsaspekterna har alltid haft en framträdande plats i skattelagstiftningen, och dess tillämpning och uppslutning kring rättssamhället är ett av de värden som förenar de demokratiska krafterna. Detta låter mycket bra, liksom konstaterandet att skatteförvaltningen bedriver sin verksamhet med respekt för den enskildes integritet och rättigheter. Efter att med instämmande ha läst detta hade man kunnat förvänta sig att Socialdemokraterna skulle applådera de ytterligare förstärkningar av den enskildes rättigheter som förslagen i proposition Så är dock ingalunda fallet, och jag har en känsla av att invändningarna till ganska stor del beror på önskan att opponera. I regeringsställning begrep Socialdemokraterna faktiskt att förbättringar för den enskilde var behövliga.

42 öka statens och kommunernas skadeståndsansvar för skador som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Varför då inte stödja de förbättringar som föreslås och som är erfoderliga för att åstadkomma en verklig rättssäkerhet i beskattningen? Händelser under senare år har visat svagheter som vi nu försöker rätta till -- jag säger ''vi'' eftersom jag har haft förmånen att vara moderat representant i den kommitté vars betänkande ligger till grund för propositionen. Lars Bäckström sade nyss att sådana fall som Halvar Alvgard redan var tillrättade. Det är inte sant. De förbättringar i betalningssäkring och bevissäkring som vi nu föreslår är framsprungna ur bl.a. Halvar Alvgard-fallet. Lars Hedfors påstår att utredningen har dragit på sig ''ett antal tungt vägande invändningar'' som senare har listats i ett mindre antal punkter i hans motion. Talen om påtalade brister har ingen som helst förankring i verkligheten. Under mina 21 år i riksdagen har jag deltagit i kanske ett dussin statliga utredningar. Jag kan inte erinra mig att någon av dessa har blivit så positivt bemött som just den om rättssäkerheten vid beskattningen, både i medier och i remissvaren. Lars Hedfors tog upp Jörbys artikel i Dagens Nyheter i dag. Jag har en del synpunkter på detta. Jörby är ordförande för civilekonomerna som enligt egen utsago representerar de flesta av de kvalificerade skatterevisorerna. Jörby är själv skatterevisor, därför kan man spåra den fiskala bockfoten. Men han satt också med i den undergrupp inom Riksskatteverket som arbetade fram Riksskatteverkets remissvar som jag strax kommer till. När han inte fick gehör för sina åsikter där blev han väl förbaskad och skrev remissutlåtandet för civilekonomernas räkning och artikeln i Dagens Nyheter. Jag skall inte gå in för mycket på detta, men det är en grov förlöpning från honom att beskylla hedervärda personer för att inte ta hänsyn till erfoderlig kontroll. Det gäller bl.a. Finansdepartementet. Ingen av dessa kan beskyllas för att vara kontrollfientliga. Jörby borde ta tillbaka sitt påstående. Av remissvaren på betänkandet var 31 i huvudsak positiva och blott 6 negativa. Riksskatteverket, en tung remissinstans, säger: ''Delar kommitténs grundläggande inställning när det gäller betydelsen av att värna om den enskildes rättssäkerhet. Riksskatteverket accepterar i allt väsentligt de framlagda förslagen.'' Ett nytt citat: ''Så långt statskontoret kan bedöma tillgodoser rättssäkerhetskommitténs förslag kraven på rättssäkerhet för den skattskyldige utan att inskränka på möjligheterna till en effektiv beskattning.'' Rättssäkerhetskommittén fick alltså väl godkänt från denna remissinstans. Det känns också angeläget för mig att redovisa vad Kammarrätten i Stockholm tycker: ''Kommittén har ställts inför den grannlaga uppgiften att stärka den enskildes rättssäkerhet på skatteområdet utan att detta medför att effektiviteten i skatteindrivningen minskas till en nivå, som inte kan godtas från fiskalistisk synpunkt och av rättviseskäl. Kammarrätten finner att kommittén har lyckats väl med sin uppgift och tillstyrker i allt väsentligt de förslag som betänkandet innehåller.'' Mycket mer positivt i remissvaren skulle kunna citeras, men jag nöjer mig med detta så länge. Lars Hedfors citerade tre gånger riksdagens revisorers uttalande om den ekonomiska brottsligheten och rättssamhället. Han glömde ett ganska viktigt citat. Det skall jag nu påminna honom om genom att citera följande: ''Mot slutet av 1980-talet avmattades arbetet mot den ekonomiska brottsligheten. Polisen lyckades inte fylla vakanserna inom ekorotlarna i tillräcklig utsträckning. Ärendebalanserna växte och många brottsanmälningar blev inte föremål för utredning. Det blev allt tydligare att myndigheterna inte hade resurser och kompetens att klara situationen.'' Jag kan också påminna Lars Hedfors om vad som har gjorts från regeringens sida sedan dess. Man har inrättat ett centralt ekobrottskommando, man har stärkt åklagarnas ställning och man har utbildat 30 nya ekoåklagare. Vid regeringsskiftet för snart tre år sedan sade man från regeringshåll att man eftersträvade 1 000 fler poliser. Det blev inte 1 000 fler poliser, utan det blev 1 500. De 15 600 poliser som fanns 1991 är nu 17 100. Det finns en lång rad andra åtgärder som regeringen har vidtagit som det kanske skulle föra för långt att redogöra för. Jag tycker att det här räcker. I den socialdemokratiska motionen har man listat vad man kallar påfallande brister i propositionen. Jag skall nu bemöta dessa påståenden. Kommittén redovisar inte någon utredning om erfarenheterna av dagens lagstiftning. Detta är kvalificerat nonsens. I varje avsnitt redogör vi för rådande lagstiftning och påtalar behovet av förändringar, många gånger baserade på rättsfall ur verkliga livet. Den repliken gäller också Lars Bäckström, som påtalar att man inte hade gjort någon sådan utvärdering. Vi beskylls också för att inte redovisa administrativa och kostnadsmässiga konsekvenser av förslagen. Inför detta påstående förefaller Socialdemokraterna inte ha orkat igenom hela betänkandet. På s. 227--230 redogörs det nämligen omsorgsfullt för genomförandet också för de väntade merkostnaderna -- så och i propositionen, se s. 151. För att följa den socialdemokratiska listningen är nästa kritiska påstående att vi inte redovisar möjligheterna till en effektiv och likformig tillämpning av skattereglerna. Även här hugger man i sten. Jag vill blott hänvisa till vad jag inledningsvis sade om Riksskatteverkets accepterande av utredningsförslaget. Tror för övrigt inte Lars Hedfors att den högt kvalificerade expertis som har varit knuten till utredningen hade protesterat om så inte hade varit fallet? Så har inte skett -- inte en reservation så långt ögat når! Socialdemokraterna gillar inte heller förändringarna inom tullen. Jag har svårt att förstå varför människors möjligheter att exempelvis få ersättning för kostnader i mål om skatt inte också skall kunna gälla kostnader i mål om tull. Reglerna om efterkontroll i tullagen bör enligt vår uppfattning motsvara reglerna i taxeringslagen. Den socialdemokratiska kritiken har resulterat i inte mindre än tio reservationer. Det skulle föra för långt att gå in på dessa en efter en då det jag tidigare här har anfört täcker det mesta av det som återges i reservationerna. Vänsterpartiet har i en lång rad s.k. meningsyttringar i stort sett följt de socialdemokratiska reservationerna men gått längre när det gäller kontrollverksamheten, där den enskildes rätt får stå tillbaka. Jag tycker att det är märkligt att Vänsterpartiet i första hand yrkar avslag på propositionen i dess helhet -- märkligt därför att en enig kommittéutredning står bakom propositionen. Varför önskar Lars Bäckström så demonstrera mot ett förslag som blivit så positivt bemött också av remissinstanserna? Ny demokrati har fogat sex reservationer till skatteutskottets betänkande där man genomgående vill gå längre än propositionen och utskottsmajoriteten när det gäller att slå vakt om den enskildes rätt. Det gäller anstånd med att betala in skatt, ersättning för den skattskyldiges kostnader i skattemål, generösare undantag vid betalningssäkring och uppräkning av gränser för återbetalning av kvarstående skatt och kortare tid när respitränta skall utgå. Dessutom vill Ny demokrati vidtaga en rad åtgärder för att ytterligare stärka den enskildes ställning. Till det sistnämnda kan jag lägga att Rättssäkerhetskommittén har fått nya direktiv att fortsätta det reformarbete som inte inrymdes i den tidigare utredningen. När det gäller de övriga reservationerna från Ny demokrati avstyrker utskottet de bakomliggande motionerna med motiveringen att avvägningen i propositionen mellan den enskildes och det allmännas intressen är väl balanserad. Jag vill också hänvisa till det uppdrag i en del av dessa frågor som lämnats till Jag har funderat en hel del över varför det har blivit så markerade gränser mellan vår och Socialdemokraternas uppfattning i rättssäkerhetsfrågorna. Jag tror att jag har funnit svaret i Socialdemokraternas definition av rättssäkerhetsbegreppet. Så här heter det i den socialdemokratiska motionen: ''Vi menar att i rättssäkerheten också ligger att den enskilde skall skyddas mot direkta eller indirekta skador till följd av brottslighet eller otillbörligt utnyttjande av enskild makt. I beskattningssammanhang handlar det om att den enskilde skattebetalaren ska garanteras att skattebördan fördelas enligt gällande rätt, och att alla rimliga åtgärder vidtas för att säkerställa att övriga skattebetalare fullgör sina skyldigheter.'' Dessa tankar återfinns i reservation nr 1. Lars Hedfors redogjorde också muntligt för dem här för en stund sedan. Detta socialdemokratiska tänkesätt överensstämmer helt med EKO-kommissionens syn på rättssäkerheten. Nu är det emellertid värt att notera att ett enigt justitieutskott totalt underkände rättssäkerhetsbegrepp. Håller nu Lars Hedfors fast vid denna syn, blir min fråga om han anser att rättssäkerheten inte får överordnas effektiviteten. Lars Hedfors hade några frågor. Det gäller dieseln och två olika propositioner som motsade varandra. Dessa kommer skatteministern att gå in på. Men beträffande dieseln kan jag säga att det inte var förutsägbart att massmedierna skulle hetsa upp en sådan stämning mot den grönfärgning som antagligen inte betyder så mycket när det gäller de bekymmer som har vidrått den oljan, utan det gäller snarast oljekvaliteten som sådan. Vi tar inte bort kontrollen av enskilda personer, Lars Hedfors! Vidare blev ju generalklausulen mot skatteflykt sönderkritiserad. Då är det ett dåligt argument att först värna om den enskildes rättssäkerhet, som jag inledningsvis redovisade att Socialdemokraterna hade stått för, och sedan yrka på ett återinförande av generalklausulen. Fru talman! Med det sagda yrkar jag bifall till propositionen och avslag på motionerna.